Herr talman! Herr Wirmark har ställt följande enkla fråga: Repressalier mot oliktänkande har i olika sammanhang varit föremål för stark kritik i riksdagen. Regeringens inställning har alltid varit att man härvid har att göra med brott mot den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs av FNs generalförsamling 1948 och som i sin andra artikel klart förbjuder diskriminering av denna typ. Svenska regeringens möjligheter att agera när det gäller företeelser av detta slag är givetvis mycket begränsade. Men vi fördömer alla former av förföljelser mot oliktänkande i vilket land det än gäller. Vi stöder strävandena att genom internationella överenskommelser förhindra sådana förföljelser och vi har sålunda 1971 ratificerat de konventioner rörande de mänskliga rättigheterna som framgick ur den FN-deklaration jag nyss berörde. Vår inställning är alltså klar. Sovjetregeringen torde — och detta är mitt svar på herr Wirmarks fråga — genom regeringsuttalanden i riksdagen i olika sammanhang vara väl medveten om Sveriges inställning i vad gäller åtgärder som åsidosätter mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Den principiella inställningen bör även färga av sig i de enskilda fallen. Jag hade ställt frågan till statsministern eftersom han mottagit en dramatisk bön om hjälp i ett speciellt ömmande fall. En moder tog mod till sig och vädjade till Olof Palme ”att ni skulle utnyttja era personliga kontakter och ert inflytande hos den sovjetiska regeringen” angående hennes sons och hennes mans öde. Jag tror det är många som med mig frågar sig om några åtgärder vidtagits i detta syfte — det är ju nu ett halvår sedan TV förmedlade moderns förtvivlade appell. Eftersom 3 statsministern inte svarar, hoppas jag att utrikesministern kan ge en kommentar till fallet Levitj, som är ett typexempel. Vi vet att i Sovjetunionen förekommer diskriminering och förföljelse gentemot olika religösa minoriteter. Vad som hänt familjen Levitj är belysande för de övergrepp som sker. Fadern, vetenskapsmannen och nobelpriskandidaten Benjamin Levitj har i praktiken inte längre tillträde till sin arbetsplats. Kolleger och studenter bojkottar honom — någon undervisning kan han inte upprätthålla. Vetenskapsakademien har lyst honom i bann. Officiella och inofficiella trakasserier är legio, som framgår av ett alldeles färskt brev från honom till vetenskapsmän i andra länder.

Ändå vet man med ledning av tidigare sjukhusjournaler att han måste ha kontinuerlig läkarvård och att psykiska och fysiska påfrestningar är en fara för hans liv. Vad är det då för brott som familjen har begått? Jo, hela familjen har ansökt om utresetillstånd till Israel men förvägrats detta. Ändå vet vi att Sovjetunionen har undertecknat FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Där står i artikel 12 att ”Envar äger frihet att lämna vilket land som helst, däribland sitt eget.” Herr utrikesminister! I våras diskuterade vi här i riksdagen vikten av att göra vår protest hörd i dessa frågor. Då var regeringspartiet inte berett att genom riksdagen uttala den kritik som vi önskade mot övergreppen. När man i enskilda fall sätter speciellt hopp till Sverige och svenska politiker får ingen tvekan finnas att utöva det inflytande och göra den insats vi kan åstadkom ma. Har det nu gjorts i det aktuella fallet?
Herr talman! Jag kan svara att regeringen, genom statsministern, vid två tillfällen under året fäst sovjetiska myndigheters uppmärksamhet på den oro den svenska regeringen känner i detta fall.

Herr talman! Jag tackar för det beskedet och vill uttrycka min tillfredsställelse med att i detta fall ansträngningar gjorts att bistå den här hårt trängda familjen. Vi har ju som princip att vänskapliga förbindelser inte utesluter uppriktighet när åsikterna går isär. Det brukar vi deklarera när det gäller en av supermakterna — det är bra att den principen nu tillämpas i alla väderstreck.

Herr talman! Herr Wijkman har till mig ställt följande fråga: Ämnar regeringen vidtaga några diplomatiska aktioner mot bakgrund av förhållandet att Syrien ännu i dag vägrat utlämna de israeliska krigsfångar som togs till fånga under kriget i oktober? I samband med konflikten i Mellersta Östern har ett flertal frågor rörande tillämpningen av 1949 års Genévekonventioner uppstått. Det gäller inte bara den s.k. tredje Genévekonventionen, som handlar om krigsfångar, utan också de övriga konventionerna, särskilt den fjärde som gäller behandling av civilbefolkning under ockupation. Den svenska regeringens självklara ståndpunkt har varit att samtliga konventioner till fullo skall tillämpas av alla parter. Det kan knappast råda någon tvekan om att bristande tillämpning förekommit med svåra mänskliga lidanden som följd. Regeringen önskar självklart att dessa humanitära konventioner respekteras. Denna ståndpunkt har också under hösten kommit till uttryck genom svenskt stöd för resolutioner som antagits vid den 22:a internationella rödakorskonferensen i Teheran och vid den pågående sessionen med FN s generalförsamling. Internationella röda korset arbetar energiskt för att säkerställa Gen&vekonventionernas tillämpning. Vi har från svensk sida kontinuerlig kontakt med dem i saken. Vad beträffar herr Wijk mans fråga om en diplomatisk aktion rörande de israeliska krigsfångarna vill jag nämna att den konferens som har att söka en lösning av Mellersta Östern-problemet avses inledas i Geneve på tisdag i nästa vecka. Både Israel och Syrien kommer att delta i denna konferens. Därvid väntas frågan om utväxling av krigsfångarna mellan de båda länderna bli en av dem som kommer att tas upp redan i konferensens första skede. I detta läge anser regeringen att ett svenskt initiativ i saken inte skulle tjäna något syfte.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag kunde nästan av utformningen av statsrådets svar utläsa att jag i min fråga borde ha använt ett annat utryck än ”diplomatisk aktion”. Vad jag närmast avsåg med min fråga var att över huvud taget fästa uppmärksamheten vid denna mycket tragiska angelägenhet och att få ett klart ställningstagande från regeringen. Bakgrunden är ju den att, som utrikesministern redovisade, den syriska regeringen på det mest flagranta sätt brutit mot Genévekonventionen från 1949 om behandling av krigsfångar. Där stadgas bl.a. att krigförande land utan dröjsmål skall lämna ut listor på de fångar man tagit. Detta har inte Syrien gjort. Det föreskrivs också i Genévekonventionen att skyndsam utväxling skall ske av sårade fångar — inte heller detta har skett. Det stadgas vidare att Röda korset skall beredas tillträde till fånglägren, vilket inte har skett. I konventionen uttalas också att krigsfångarna skall utväxlas snarast efter det att striderna upphört. Ännu i dag, nästan två månader efter det att eld upphör proklamerats, vet vi att icke heller detta har skett. Hur många krigsfångar det gäller är svårt att säga, men den israeliska regeringen uppskattade antalet till ungefär 150 israeler. Israelerna har själva uppgivit att ca 500 syrier finns i israelisk fångenskap. Behandlingen av krigsfångar kan diskuteras helt vid sidan av den aktuella konflikten i Mellersta Östern. Oavsett vilken konflikt det gäller är det angeläget att på alla sätt vaka över att Genåvekonventionen följs. Det är en uteslutande humanitär fråga. Den israeliska regeringen har gång på gång påtalat Syriens brott mot Gené&vekonventionen. Reaktionen från Damaskus tycks snarast ha gått ut på att krigsfångarna skall användas som gisslan inför kommande förhandlingar. Också detta är ett brott mot den konvention Syrien liksom flertalet andra stater har skrivit på. Men frågan är otrevligare än så. Efter kriget har hittills hittats 42 israeliska lik i trakterna kring Golanhöjderna — flertalet bakbundna och skjutna i huvudet. Och häromdagen kunde tidningsuppgifter omtala att en marockansk soldat, som hade stridit i de här områdena, för pressen uppvisat en säck, vari han skulle förvara kroppsdelar av döda israeliska fångar. Hur stor tilltro man skall knyta till den uppgiften kan jag inte avgöra. Hela den här situationen, herr talman, är djupt motbjudande. Det jag här har påtalat rör i sig inte själva konflikten mellan judar och araber, men det framstår ändå som ett bevis för hur djupt aggressionerna tycks ligga åtminstone på den syriska sidan. Det illustrerar också hur litet deklarationer om humanitet och anständighet egentligen betyder när de konfronteras med den kalla verkligheten. Vad vi kan göra från svensk sida i dag är självfallet inte mycket. Genom debatten här har vi dock gjort vårt för att informera vår egen opinion. Genom utrikesministerns uttalande har vi ånyo riktat syriernas uppmärksamhet på att vi — och där tror jag enigheten i Sverige är total — fäster största vikt vid att Genévekonventionen i det här sammanhanget följs.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har frågat om jag avser att medge ständig nattpermission för de värnpliktiga vid samtliga militära förband. För närvarande pågår försöksverksamhet med ständig nattpermission för värnpliktiga vid vissa förband. Försöken omfattar ungefär hälften av åldersklassen och bedrivs i två former, antingen med fri inpassering eller med inpasseringsförbud mellan vissa klockslag under natten. Den under innevarande utbildningsår bedrivna försöksverksamheten kommer inom kort att utvidgas. Överbefälhavaren skall vidare inkomma med förslag till bestämmelser för försök med ständig nattpermission för samtliga värnpliktiga med början den 1 juli 1974.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för det mycket positiva svar som han har lämnat på min fråga. Det är med stor glädje jag konstaterar att han delar den uppfattning som de värnpliktiga själva gett uttryck för. Detta är en för de värnpliktiga viktig fråga, och jag tror att den hittillsvarande försöksverksamheten har gett ett i långa stycken positivt resultat. Ett av skälen till att jag aktualiserat frågan är självfallet att jag vill medverka till att de värnpliktiga får ständig nattpermission. Det är också ett krav som det socialdemokratiska ungdomsförbundet har fört fram i andra sammanhang. Jag är övertygad om att försvarsministerns svar i dag kommer att hälsas med stor tillfredsställelse. Nu vill jag bara uttrycka den förhoppningen att överbefälhavaren, som ju har möjlighet till det, under innevarande utbildningsår medger en kraftigt utvidgad försöksverksamhet. Personligen ser jag helst att man går över till ständig nattpermission med fri inpassering över lag. Ett annat skäl till att jag aktualiserat frågan är uttalanden från olika håll, som har skapat intrycket att försvarsdepartementet snarast motverkat en utvidgad försöksverksamhet. Därför är försvarsministerns uttalan! de i dag också från den synpunkten välgörande. Det finns ju heller inte något rimligt skäl för departementet att försöka bromsa denna verksamhet. Efter detta besked som jag fått i dag behöver ingen sväva i okunnighet om vilken uppfattning departementsledningen har i denna för de värnpliktiga så viktiga fråga.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag liksom herr Gustavsson i Nässjö har mött denna föreställning att det skulle vara försvarsdepartementet som hindrade att man vidgar försöksverksamheten. Det är självfallet inte på det sättet. Där det funnits intresse för att tillämpa dessa utsträckta förmåner och nattpermission, har ju förbandschefen kunnat förvissa sig om huruvida man hade möjligheter till det. Jag är, herr Gustavsson, för min del övertygad om att överbefälhavaren också är intresserad av att denna försöksverksamhet skall vidgas till alla förband. Så kommer att ske från den 1 juli, men jag är övertygad om att han kommer att se till att vi också tidigare kan utvidga den verksamhet som pågår.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat om jag anser att en sjukhusdirektion äger rätt att ändra den sjukhusorganisation som ett landsting beslutat. Enligt 3 § sjukvårdslagen åligger det landstingskommun att för dem som är bosatta inom sjukvårdsområdet ombesörja såväl öppen som sluten vård för sjukdom. Det ankommer därvid på landstingskommunen att se till att det finns en lämplig organisation för att fullgöra denna vårdskyldighet. Enligt 9 § I mom. sjukvårdslagen utövas ledningen av den sjukvårdande verksamheten av en sjukvårdsstyrelse. Det åligger enligt 4 § sjukvårdskungörelsen sjukvårdsstyrelsen att bl.a. besluta om sjukhusens indelning i kliniker och avdelningar och om sammanförande av dessa till block. Vad gäller direktionen har den enligt 11 § I mom. sjukvårdslagen att närmast under sjukvårdsstyrelsen utöva tillsynen vid och ansvaret för förvaltningen av sjukhus och andra motsvarande uppgifter inom sjukvården som kan ha anförtrotts direktionen. Lagligheten av beslut som fattats av sjukhusdirektion prövas av regeringsrätten enligt de regler som gäller för kommunalbesvär.

Herr talman! Den fråga som herr Nordgren ställt denna gång har ju gällt spörsmålet om lagligheten av beslut som fattas av olika landstingskommunala organ, och jag har svarat att det är regeringsrättens sak att pröva sådana frågor. Det är alltså inte en fråga som regering eller riksdag har att ta ställning till. Vad sedan gäller den aktuella situationen i Söderhamn, så vet herr Nordgren att jag tidigare som min mening uttalat att den typ av sjukhus som finns i Söderhamn ingår i den struktur för sjukvården som sjukvårdsplaneringen grundas på. Den meningen har jag på nytt framfört till företrädare för landstinget i Gävleborgs län som är den instans som har beslutanderätten i den fråga som nu gäller Söderhamn. Låt mig, herr talman, tillägga att om flera läkartjänster behöver inrättas för att sjukvården i Söderhamn skall fungera, så kommer socialstyrelsen — jag vet det — att positivt pröva sådana framställningar från landstinget.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att trygga att bidrag till vård av utvecklingsstörda barn som vårdas av fosterföräldrar kommer att utgå i samma omfattning som till vård av barn som vårdas av sina föräldrar, när ändring i lagen om allmän försäkring träder i kraft den 1 januari 1974. Enligt beslut av årets riksdag får vårdbidraget för svårt handikappade barn en ny utformning från den 1 januari 1974. Det nya vårdbidraget skall utgå till den av föräldrarna som huvudsakligen vårdar barnet. Vårdbidraget motsvarar beloppsmässigt hel förtidspension från folkpensioneringen jämte pensionstillskott och blir skattepliktigt och ATP grundande för den förälder som uppbär det. Reformen skall ses mot bakgrunden av att en av föräldrarna i regel måste avstå från förvärvsinkomst för att ta vård om det handikappade barnet. Vårdbidrag kan utgå till barnets förälder och adoptivförälder. Det kan också utgå till styvförälder som tar vård om handikappat barn, till make eller sam manboende. I enlighet med beslut av årets riksdag utgår däremot inte vårdbidrag till fosterföräldrar. I fråga om dessa fall vill jag erinra om att ersättning utgår i annan form för den vårdinsats och de kostnader som vården av barnet medför vid placering i fosterhem. Det har förutsatts att ersättningen till fosterföräldrarna avpassas till förhållandena i det särskilda fallet. Svenska kommunförbundet har i en cirkulärskrivelse uppmanat kommunernas sociala centralnämnder och barnavårdsnämnder att uppmärksamma de här berörda fallen och vidta erforderliga åtgärder i fråga om justering av ersättningen till fosterföräldrarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Odhnoff för svaret. Förhållandet är, att till detta års slut utgår ersättning för vård av alla utvecklingsstörda, sjuka och handikappade barn. Ersättningen utgör bortemot 400 kronor i månaden och utgår även till fosterföräldrar för barn som är i deras vård. Men det bidraget försvinner från och med den 1 januari 1974. Det är ju ganska underligt att staten tidigare har givit stöd åt alla barn som har befunnit sig i denna bekymmersamma belägenhet men nu från och med en viss tidpunkt tar bort stödet för barn som utöver sina andra lidanden har det handikappet att de saknar egna föräldrar som vårdare och i stället har fosterföräldrar. Det finns en passus i statsrådets svar som jag har funderat över, Nr 156 nämligen den där det står att det har förutsatts att ”ersättning till Torsdagen den fosterföräldrarna avpassas till förhållandena i det särskilda fallet”. Är det 13 december 1973 någonting som utmärker fosterföräldrarna? Skall de diskrimineras ytterligare? Det trodde jag var något som gällde alla föräldrar. Jag vill här ställa två frågor till fru Odhnoff, som jag hoppas att statsrådet vill svara på: 1. Anser statsrådet att det är riktigt att statsstöd till vården av sjukt, utvecklingsstört eller handikappat barn utgår för barn som vistas hos sina föräldrar men inte till sådana barn som utöver sin sjukdom saknar egna föräldrar och därför vårdas av fosterföräldrar? 2. Har förhandlingar förevarit med Svenska kommunförbundet innan förslaget om att övervältra denna börda på kommunerna lagts fram? Efter vad jag förstår av svaret har regeringen inte tagit några initiativ för att säkerställa att fosterföräldrarna inte skall förlora detta vårdbidrag. Det står i svaret: ”Svenska kommunförbundet har i en cirkulärskrivelse uppmanat kommunernas sociala centralnämnder och barnavårdsnämnder att uppmärksamma de här berörda fallen — — —.” Då frågar man sig om det har skett några förhandlingar eller om man bara utan vidare vältrar över denna börda på kommunerna och tror att de skall acceptera det vare sig de har pengar till detta eller inte; i dagens läge har ju kommunerna stora bekymmer för att klara sina affärer. Kan jag få svar på dessa två frågor!
Herr talman! Jag vill erinra om att det nya vårdbidraget tar sikte på att ge ekonomisk grundtrygghet för föräldrar som har ett svårt handikappat barn i sin vård. I sådana fall måste vanligen en av föräldrarna avstå från förvärvsarbete för att stanna hemma och ta hand om barnet. Vårdbidraget ger ersättning för inkomstbortfallet och grundlägger pensionsskydd genom att det är ATP-grundande. Fosterföräldrar har vanligen någon form av anställningsavtal med kommunen, som betalar en ersättning — fosterlega — för fosterföräldrarnas vårdinsats. Det har framstått som naturligt att ersättningen för denna vårdinsats bestäms i ett sammanhang genom överenskommelse mellan fosterföräldern och kommunen och utan inblandning av ytterligare ett samhällsorgan. Sam ma princip tillämpas för övrigt när det gäller barn som vistas på vårdhem och liknande vårdinstitutioner. I båda fallen är det kommunen eller landstinget som har att svara för vårdkostnaderna. Den första frågan herr Henmark ställde har jag redan besvarat i det svar jag lämnade i första omgången. Jag kan i övrigt säga att Kommunförbundet haft hela familjepolitiska kommitténs betänkande på remiss och är helt införstått med de konsekvenser som beslutet medför. Som jag också nämnt tidigare har Kommunförbundet i en cirkulärskrivelse uppmanat kommunerna att uppmärksam ma dessa fall.
Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa ytterligare tillägg. 11 Jag är besviken över statsrådets personliga inställning. Jag trodde faktiskt att det mer eller mindre var en lapsus att man ställt fosterbarnen i särklass. Att den ena föräldern måste avstå från förvärvsarbete och därigenom drabbas av ett inkomstbortfall måste väl gälla vare sig barnet är hos fosterföräldrar eller hos sina egna föräldrar. Jag vet naturligtvis att det utgår fosterlega, men tidigare har också ett vårdbidrag utgått. Jag förstår därför inte varför man nu plötsligt gör helt om och säger att staten inte längre skall stödja dessa barn. Jag är litet skeptisk mot resonemanget om något slags uppgörelse som liknar de forntida auktioner då man auktionerade bort barnen till de lägstbjudande. Jag har för mig att fosterföräldrarna i regel tar denna uppgift av ideella skäl: de vill ha ett barn att slösa sin kärlek och sin omvårdnad på. De ger i många fall samma grad av omvårdnad som om de vore barnets egna föräldrar. Jag skulle vara tacksam om den synpunkten finge komma fram. Jag förstår att utredningar av detta slag kommer till Kommunförbundet. Men detta innebär ju inte små utgifter för kommunerna. Om vårdbidraget från staten skall kompenseras av kommunen måste det innebära ett utlägg för kommunen på ungefär 800 kronor i månaden, föreställer jag mig.
Herr talman! Herr Henmarks auktionsföreställningar är så främmande för den fråga och den tid vi diskuterar att jag inte har någon anledning att ta upp dem här i riksdagen. Beslutet grundar sig på ett förslag av en parlamentarisk utredning, där också en av herr Henmarks partivänner var med. Utredningen ledde till en proposition, som så småningom antogs genom ett enhälligt riksdagsbeslut. Det finns alltså en mycket stabil grund för att förfara på det här sättet och bara ha ersättning från ett av samhällets organ. När herr Henmark tar upp frågan om kommunernas kostnader för höjda ersättningar till fosterföräldrar vill jag påpeka att det dels knappast kan röra sig om belopp som har någon större betydelse för kommunernas ekonomi, dels att införandet av de nya vårdbidragen sker samtidigt med genomförandet av flera andra stora reformer som tillför kommunerna ökade ekonomiska resurser.
Herr talman! Jag vill erinra om att det var statsrådet Odhnoff som tog upp frågan om att det skall vara ett kontraktsförhållande mellan kommunen och vårdarna. Detta innebär ju att det skall vara ett mera ”materiellt” avtal, under det att jag tycker att förhållandet mellan fosterbarn och fosterföräldrar skulle ha en något annan innebörd. Beträffande den senare frågan att kommunerna skall bekosta det hela vill jag säga att det rent principiellt är ganska underligt att man skall vältra över en utgift på kommunerna som staten tidigare har stått för — och att man gör detta utan att det sker förhandlingar med kommunerna.
Herr talman! Beträffande anställningsförhållandet vill jag säga att det Torsdagen den här är fråga om att tillförsäkra fosterföräldrarna lön och sociala 13 december 1973 förmåner. Angående det sista herr Henmark tog upp kan jag meddela att det är OM utsträckt tid helt klart att kommunerna genom Kommunförbundet har varit införstådför upprättande av da med detta tillvägagångssätt.
Herr talman! Herr Jadestig har frågat om jag kan medverka till att kommunerna erhåller ytterligare tid för upprättande av trafikförsörjningsplaner och för behandling av ansökningar om bussbidrag enligt SFS 1973:639. Enligt riksdagens beslut om det nya bussbidraget skall kommunerna senast den 31 december inkomma till länsstyrelserna med ansökan om bidrag. Till ansökan skall bl.a. fogas en av kommunen antagen trafikförsörjningsplan. Efter avslutad granskning och senast den 15 februari 1974 skall länsstyrelsen till bussbidragsnämnden insända sammanställning över bidragsanspråken med eget yttrande. På grundval av ansökningshandlingarna och länsstyrelsens yttrande avger bussbidragsnämnden före den 1 april förslag till Kungl. Maj:t hur de anslag som av Kungl. Maj:t föreslagits i statsverkspropositionen bör fördelas mellan länen i form av medelsramar. På grundval av trafikförsörjningsplanen och med beaktande av senare vidtagna justeringar och kompletteringar i dessa bestämmer länsstyrelsen genom beslut senast den 1 juni statsbidragsbelopp inom den medelsram för länen som fastställs av Kungl. Maj:t. Så snart kommunen fått kännedom om bidragstilldelningen och — i förekommande fall — företagit slutgiltig justering av planen träffas definitiva överenskommelser med berörda trafikutövare om utförande av i planen upptagen olönsam landsbygdstrafik. Sådana överenskommelser bör för trafikutövarnas planering vara träffade i god tid före den 1 augusti 1974 då bidragsåret börjar. Av denna tidsplan framgår att det inte finns några möjligheter att medge kommunerna ytterligare tid för upprättande av trafikförsörjningsplan eller att i övrigt ändra på tidsplanen. Jag vill erinra om att denna varit känd för kommunerna sedan lång tid tillbaka, bl.a. genom bussbidragsutredningens betänkande och den proposition som behandlades av vårriksdagen. Det kan alltså hävdas att kommunerna haft rimlig tid att upprätta sina trafikförsörjningsplaner. I de fall någon enstaka kommun skulle ha uppenbara svårigheter att hinna upprätta en mera genomarbetad trafikförsörjningsplan, får frågan övergångsvis lösas genom att kommunen överenskommer med länsstyrel 13 sen om vilken ambitionsnivå som kan godtas till grund för granskningen av bidragsansökan.
Herr talman! Vi befinner oss i slutskedet av riksdagen och i dag är det trafikdebattens dag. Öresundsbrons tillkomst är en vital fråga för hela landet, men även de trafikärenden som jag berört i min enkla fråga har stor betydelse. Stat och kommuner måste naturligtvis gemensamt lösa den kollektiva trafikens problem och vidga dess möjligheter att på ett bättre sätt än nu motsvara de krav medborgarna med rätta ställer. Den lokala trafikförsörjningsplaneringen är numera en uppgift för kommunen. Det är riktigt, som statsrådet framhåller, att trafikförsörjningsplanen skall antas av kommunen och fastställas av länsstyrelsen. Jag har ställt denna enkla fråga därför att detta åliggande medför vissa besvär. Jag vill tacka statsrådet för svaret, men tyvärr är det långt från utredning, propositionsskrivande och riksdagsbeslut till handling. Orsakerna härtill är många. Gällande bestämmelser och anvisningar från centrala myndigheter har faktiskt kommit sent till kommunerna. Ännu den dag som i dag är råder oklarheter, som gör det svårt för kommunerna att komma fram med sina förslag till sin egen beslutande myndighet, nämligen kommunfullmäktige, med ett underlag som redovisar inte enbart trafikens omfattning utan även vilka kostnader som förslaget innebär för kommunen. Det sistnämnda är det inte minst viktiga rent kommunalekonomiskt. Tyvärr har det visat sig att kommunerna sålunda trots förseningar, brister i underlaget och oklarheter måste ta ställning till såväl trafikplanen som innehållet i statsbidragsansökan före årets utgång. Men såsom framgår av svaret — jag tror det är rätt viktigt — är inte datum den 31 december 1973 kommunernas största problem i dag. Kommunernas och länsstyrelsernas folk är realistiska personer, och det skall nog ges plats för nödvändiga kompletteringar. Dessutom får trafikplanens brister avhjälpas under kommande år. Dagens bränslesituation aktualiserar ännu kraftigare åtgärder på kollektivtrafikens område. Problemet är, herr statsråd, den ekonomiska aspekten, Ta t.ex. SJ:s sätt att beräkna kapitalkostnader. Det är faktiskt både underligt och tråkigt att SJ:s centralförvaltning och vår statliga busstrafiknämnd inte centralt kunnat komma överens om vilka avskrivningstider som skall gälla. SJ kräver ett avskrivningsvärde på 14,24 procent och busstrafiknämnden 12 procent. Det medför t.ex. i Västmanlands län direkta kostnader för kommunen på 200 000 kronor.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat mig om jag vill medverka till att påskynda framläggandet av rapporten från den skandinaviska departementala arbetsgrupp som har till uppgift att överse de gällande charterbestäm melserna i Skandinavien. Enligt det mandat arbetsutskottet har fått av de skandinaviska trafikministrarna skall utskottet fullgöra sitt uppdrag i den takt som är möjlig med hänsyn till utvecklingen av det internationella arbetet på området. Jag har inhämtat att utskottet räknar med att ha fullgjort uppdraget i början av år 1974.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är tydligt att kommunikationsministern nu anser att arbetet inom denna arbetsgrupp inte behöver påskyndas, eftersom det beräknas bli färdigt i början av nästa år. Min fråga är då: Kan man vara helt säker på det beskedet? Underhandsbeskeden tidigare har ju inneburit kontinuerliga förseningar. Från början sades att arbetet skulle vara klart till sommaren 1973. Vid en hearing i maj i år angavs en tidpunkt efter sommaren. Sedan har både oktober och november nämnts, och nu får vi alltså ett löfte om att det skall bli färdigt i början av nästa år. Kan vi vara säkra på att det inte blir någon ytterligare försening? Jag vill understryka vikten av att researrangörer och charterbolag snabbt får besked om den ytterligare liberalisering av bestämmelserna som bör komma med angivande av vilka nya utomeuropeiska resmål som blir frisläppta för chartertrafik. Det är inte minst viktigt i nuvarande krisläge i fråga om drivmedel, eftersom det i dag mer än någonsin är angeläget med en fast planering som möjliggör ett jämnt utnyttjande av maskinerna under hela året. Om inte priserna skall tillåtas rusa upp till en för konsumenterna oacceptabel nivå måste statsmakterna ge branschen denna möjlighet att utnyttja resurserna mer rationellt. Redan arbetar man med en 90-procentig beläggning av maskinerna, en nivå som är betydligt högre än linjebolagens. 5 Ett klart och snabbt besked är alltså i konsumenternas intresse. När drivmedelspriserna går upp växer också kravet på statsmakterna att bryta det nuvarande osäkerhetstillståndet och i stället ge besked om nya, vettiga och mer liberala förutsättningar för denna verksamhet. För att ge den rationella grunden är det inte nödvändigt att i ett svep lösa alla frågeställningar. Om tidsnöd skulle uppstå är det i så fall enligt min mening bättre att redovisa det material och de slutsatser som är färdiga. Det viktiga är att lösa frågan om de ytterligare utomeuropeiska mål som skall tillåtas. Jag hoppas att kommunikationsministern håller med mig om att färdriktningen för den här översynen måste bli liberalare regler — för det var väl meningen? Omsorgen om SAS får inte leda till att SAS i realiteten får ett veto och att semesterarrangörerna får betala ett högre pris än nödvändigt.

Herr talman! Jag tycker att det var ett litet väl kortfattat och negativt besked. Kan inte kommunikationsministern bekräfta att färdriktningen måste bli en liberalare tillståndsgivning, att nya resmål för utomeuropeiska stationer måste läggas till? Annars kommer charterverksamheten, inte minst i nuvarande läge, att få en nästan ohållbar situation.
Herr talman! Det här är ju en mycket svår fråga, och vi hinner väl inte diskutera den så grundligt som kunde ha varit önskvärt. Bakom propåerna från researrangörerna ligger självklart det som herr Wirmark påpekade, nämligen behovet av och önskan om att få nya resmål för chartertrafiken. Det skall sedan kopplas med linjetrafikens mål. Där finns det svåra avvägningsproblem, som herr Wirmark med det intresse han hyser för dessa frågor inte behöver upplysas om. Jag tror emellertid att, om vi nu bortser från den aktuella politiska situationen i Danmark som kan innebära en viss marginell förskjutning i tiden, det skall vara möjligt som jag har sagt i svaret att i början av nästa år redovisa resultat som — det är min personliga förhoppning — skall visa sig vara en öppning för diskussion i den riktning som herr Wirmark efterlyser.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste beskedet, och jag hoppas för min del att översynen skall leda fram till en mer tillfredsställande lösning. Jag är väl medveten om att här måste ske en avvägning, i synnerhet i förhållande till SAS:s intressen. Vad jag är angelägen om att betona är att statsmakterna inte får helt enkelt godta vad SAS säger. Det kan hända att man vid en prövning finner att SAS:s synpunkter väger tungt, men ändå får man inte — som det hittills har givits ett intryck av — ge SAS ett veto. En verklig avvägning måste ske, ty på andra sidan ligger ändå konsumenternas, resenärernas, mycket rimliga krav på billiga resor.

Herr talman! Herr Norrby i Gunnarskog har frågat mig om jag avser att vidtaga någon lättnad i lagen om överlastavgift under rådande oljekris. Systemet med överlastavgift har tillkommit för att få till stånd bättre efterlevnad av vägtrafiklagstiftningens belastningsbestämmelser. Ifråga varande bestämmelser är av stor betydelse, inte bara från vägekonomisk synpunkt, utan också i hög grad från trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns ingen anledning att på grund av oljekrisen se mindre allvarligt på överträdelser av sådana bestämmelser, som ju dessutom är straffsanktionerade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Låt mig slå fast att det inte är på grund av någon negativ inställning till trafiksäkerhetsfrågorna som jag har framställt frågan. Det är inte heller någon oförståelse för överlaster som negativ trafiksäkerhetsfaktor som ligger bakom den. Nej, anledningen till att frågan ställdes är i första hand den rådande oljekrisen och verkningarna av den. Ett stort åkeriföretag med ett 60-tal lastfordon, som svarar för virkestransporter åt Skogsägareföreningen Vänerskog, har fått meddelande från sitt oljebolag att man redan nu kommer att tillämpa 25 procents minskning av bensinoch dieseloljeleveranserna. Även andra åkare i Värmland, och jag förmodar även på andra håll i Sverige, har fått liknande besked angående oljetilldelningen. Det skulle betyda, om nu inte åtgärder kan vidtagas som återställer läget, att var fjärde lastbil finge ställas in eller att vart fjärde lass inte kommer fram till beställaren. Det gäller i en sådan här situation att, som jag ser det, utnyttja varje oljedroppe och ta i anspråk all den lastkapacitet som finns. Stora svårigheter kan komma att uppstå för skogsnäringen. Sågverken har t.ex. vid den här tidpunkten på året ytterst litet i lager av timmerråvara. Uteblivna intransporter till sågverk och massafabriker kan betyda friställningar både vid industrierna och i skogen. Det är här lagen om överlastavgifter kommer in. Denna lag, som trädde i kraft den 1 april i år, har tydligen haft en starkt sänkande effekt på bilarnas lastvikt. Vänerskog har sålunda på sina intransporter kunnat konstatera 25 procents minskad last. Detta har dock något förskjutits neråt, men lastvikten ligger ändå omkring 10—15 procent lägre än vad som är tillåtet. Det har inneburit alltför stora säkerhetsmarginaler från lastbilsägarnas sida. Tillgänglig lastkapacitet utnyttjas alltså inte effektivt. Det är ju förklarligt nog mycket svårt för en fordonsägare att rätt bedöma vikten på ett virkeslass t.ex. En lastbilsägare som inte vill utsätta sig för risken att åka på överlastavgift lastar då givetvis mindre än vad tillåtet är. Dessa farhågor fördes ju också fram vid lagens tillkomst. Ledamoten av denna kammare herr Sundelin sade när frågan behandlades här i riksdagen: ”Det finns endast en utväg mot överlastavgifter: att i betydande utsträckning lasta mindre än vad bilen enligt instrumentet har rätt att lasta. Detta är en stor ekonomisk fråga inte bara för den enskilde åkaren utan även för samhället.” Statsrådet Norling sade själv i propositionen 81 att om fordonsägare alltid skall säkra sig mot överlast måste de räkna med säkerhetsmarginaler som fördyrar transporterna. ”Problemet är av stor trafikekonomisk betydelse. Lösningen är lastindikatorer.” Nu är det så att de här lastindikatorerna ännu inte är färdigutvecklade. De kommer tydligen först nästa år. Jag vill med anledning av detta fråga kommunikationsministern om han inte vill ta någon hänsyn till att dessa lastindikatorer icke står till förfogande.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt med att gå tillbaka till riksdagens behandling av propositionen om införande av överlastavgift. Det fanns tre skäl för riksdagen att besluta om denna: trafiksäkerhetsmässiga, vägekonomiska och trafikpolitiska. Det får räcka med ett refererande av vad som låg bakom. Sedan kan man naturligtvis som herr Norrby i Gunnarskog säga, att i det läge vi nu befinner oss och med en oljesituation som är långtifrån tillfredsställande skulle man kunna tumma på en och annan regel. Ja, men frågan gäller vilka regler man tummar på. Det är klart att man i detta fall skulle göra sig skyldig till någonting alldeles onaturligt, om man tummade på en lagregel, vilket skulle kunna innebära ett medvetet försämrande av trafiksäkerheten. Enbart detta räcker som skäl för att mycket kraftigt reagera mot sådana tankegångar. Sedan ställde herr Norrby en speciell fråga, som rörde lastindikatorerna. Ja, det är riktigt, att det ännu inte finns en standardmodell för lastindikator, som alla är beredda att rekommendera. Vägverket har emellertid sedan ett år tillbaka haft i gång försök med typer av lastindikatorer. Denna uppgift har staten fått påta sig. Under 50 års tid har åkerinäringen gjort reklam för apparater, med vilkas hjälp man skulle kunna lasta så tungt och så mycket som möjligt. Det finns de mest utstuderade typer av sådana. Men under 50 års tid har ingen satsat på att bygga lastindikatorer. Nu har emellertid staten satt i gång att utveckla en sådan, och jag lovar herr Norrby att vi skall försöka få fram den så fort som möjligt.
Herr talman! Inte heller jag skall förlänga debatten. Jag vill bara säga till statsrådet Norling, att min fråga också var föranledd av det faktum att man inte kunnat få fram några lastindikatorer. På grund därav har lastbilsägarna inte heller kunnat följa lagens bestämmelser. Förutsättningen för lagens tillkomst var ju att man hade färdigutvecklade lastindikatorer till förfogande, vilka skulle göra det möjligt för lastbilsägarna att följa bestämmelserna. Statsrådets svar är ju fullt klart. Jag får vara nöjd med det. Jag instämmer med vad trafikutskottet sade både 1972 och 1973, och jag förmodar att statsrådet beaktar detta uttalande: ”Utskottet förutsätter dock att utvecklingen på området följs med största uppmärksamhet av Kungl. Maj:t samt att — därest så befinnes påkallat — förslag till erforderliga justeringar i avgiftssystemet föreläggs riksdagen.”

december intagna fråga, nr 366, och anförde: för SJ att tillgodose Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag anser att SJ har ökad efterfrågan på trafiktjänster tillfredsställande möjligheter att tillgodose den ökade efterfrågan på trafiktjänster som kan bli följden av inskränkningar i biltrafiken på grund av bränslebristen. Enligt min mening har SJ förhållandevis stora möjligheter att tillgodose en ökad efterfrågan för fjärrtrafiken på järnväg, eftersom kapaciteten i expressoch snälltåg inte är fullt utnyttjad. Om resenärerna planerar sina resor i förväg och reserverar plats bör det inom vida ramar vara möjligt att finna användbara reselägenheter. SJ:s förbättrade bokningssystem underlättar härvid planeringen för de resande. Vad gäller SJ:s busstrafik finns extrakapacitet i ett stort antal turer. Dessutom planeras inhyrning av extrabussar i erforderlig utsträckning. Inom kommunikationsdepartementet pågår för närvarande en kartläggning av den kollektiva trafikens resurser och behov med hänsyn till energiläget.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Uppgifterna om förestående bensinransonering har självfallet väckt särskild oro bland den allmänhet som i sin dagliga tillvaro är nära nog helt beroende av bil. Det gäller framför allt människor i våra glesbygder där tågförbindelserna sedan länge är ett minne blott och bilen blivit oersättlig för att människorna skall kunna sköta sina nödvändiga angelägenheter i närmaste tätort. Med en knappt tilltagen kvantitet bensin per bilägare ter sig situationen synnerligen besvärlig för befolkningen i dessa bygder. Det är uppenbart att statens järnvägar vid en bensinransonering kan räkna med betydligt ökad efterfrågan på trafiktjänster. I den allmänna debatten har man ofta från SJ:s sida hävdat att allmänheten svikit SJ och alltmer börjat använda bil även vid längre sträckor. Den utvecklingen är från flera aspekter ingalunda gynnsam, kanske framför allt med hänsyn till de tilltagande trafikolyckorna. Men samtidigt har man haft goda skäl för klagomål mot SJ, framför allt mot bakgrund av den omfattande nedläggningen av järnvägar och stationer. I det nu uppkomna läget där avsevärda inskränkningar av biltrafiken med all säkerhet kan förutses måste det vara av största vikt att SJ vidtar nödvändiga åtgärder för att möta de svårigheter som kan uppstå för de människor som på grund av stationsnedläggningar helt är hänvisade till bil. Det gäller inte bara att SJ ser till att vagnkapaciteten motsvarar den kommande ökade efterfrågan utan också att stationer som lagts ned åter tas i bruk. Bensinransoneringen nödvändiggör en sådan omläggning av den nuvarande SJ-politiken att också mindre stationer åter tas i bruk.

Annars kommer den befolkning som fortfarande finns kvar i våra avfolkningsbygder att ytterligare diskrimineras. Bränslebristen drabbar oss alla — men den får inte gå hårdare ut över de människor som föredragit att stanna i bygder där indragningen av allmänna kommunikationsmedel gjort bilen till en nödvändighetsvara.

Herr talman! Vid sin behandling av propositionen 146 har utskottet haft två alternativ: att antaga propositionen i överensstämmelse med den överenskommelse som föreligger mellan Sverige och Danmark eller att avslå propositionen och därmed överenskommelsen. Att förändra propositionen i någon del som har samband med överenskommelsen har inte varit möjligt. Därmed var centerpartiets ställning given — nämligen att yrka avslag på propositionen. Med detta avslagsyrkande har vi inte tagit ställning mot fasta förbindelser med Danmark och kontinenten. Vi är väl medvetna om betydelsen av sådana, om betydelsen av ökade kommunikationer för att skapa bättre förståelse mellan människor och därför att näringslivet blir alltmer beroende av omvärlden. Vi inser till fullo faran av isolationism, vi har exempel på detta i vårt eget land: Gotland, sydöstra Sverige, Norrland, områden med dåligt utvecklat näringsliv och där dåliga kommunikationer varit och är en av huvudorsakerna. Jag vill därför redan i början av denna debatt deklarera att vi inser betydelsen av och är anhängare av bättre kommunikationer med vår omvärld liksom i vårt eget land. Vår kritik gäller den lösning som presenteras i propositionen. För den som träffade överenskommelsen på regeringens vägnar, för regeringen, för övriga broanhängare kan inte centerpartiets ställningstagande ha kommit som någon överraskning. Under den allmänna motionstiden 1973 väcktes en centerpartimotion som angav en huvudinriktning för centerpartiets del, nämligen prioritering av Helsingborg—-Helsingörleden. Vid motionens behandling under vårriksdagen stod också centern enig bakom den tanken. Vid den tidpunkten var överenskommelsen inte träffad. Under valrörelsen gav Thorbjörn Fälldin klart besked om var centern stod — vid den tidpunkten var propositionen inte framlagd. Att försöka påstå att centerpartiet i sakfrågan försöker uppfånga en missnöjesopinion mot bron är därför aningslöst. Att det sedan finns en stark opinion mot regeringsförslaget kan man inte komma ifrån, en SIFO-undersökning visar hur starkt det missnöje är som vänder sig emot brobygget. TV:s publikundersökning bekräftar riktigheten. Jag har valt att redan i inledningen till den diskussion som nu följer i riksdagen slå fast dessa viktiga ting, och jag hoppas att ifrågasättande av våra ärliga avsikter inte skall behöva förekomma. För centerpartiet är frågan om fasta förbindelser med Danmark och deras utformning en fråga om trafik-, regionaloch miljöproblem. Om jag då börjar med de fasta förbindelserna som de föreslås i propositionen och bedömer dem ur trafikpolitisk synpunkt, så är det uppenbart, att en sexfilig motorvägsbro är ett avsteg från den linje som alla partier säger sig vara anhängare av, nämligen att den kollektiva trafiken skall främjas. Jag skall inte här gå in på varför ett sådant synsätt har vuxit fram. Det räcker med att konstatera att alla är överens om att en ohämmad privatbilism ställer sådana krav och har så negativa effekter att samhället inte i en framtid kan tillåta detta. Här finns också anledning att peka på den framtid av energifattigdom som vi sannolikt går till mötes. Den energikris som vi nu upplever är ett observandum och om den vet vi att bensin och olja kommer att bli dyrare, och enbart detta kan innebära förändrade relationer de olika transportmedlen emellan. Skulle därtill komma en markant minskning av oljetillförseln, ja, då förändrar det i allra högsta grad de prognoser om biltrafiken över motorvägsbron som brons ekonomi är baserad på. Mot den här bakgrunden ställer vi oss tvivlande till uppgifterna om den framtida trafikströmmen över den planerade bron. Det är en trafikström som bygger på beräkningar grundade på det antal bilar som nu skeppas med färjor och en framskrivning av denna trend som är mera byggd på tro och önskningar än på sakligt vetande. I denna framskrivningstrend har, såvitt jag kunnat finna, ingen hänsyn tagits till sådana begränsningar på grund av restriktioner som jag här talat om. Andra förändringar av resandeantalet kan ske, bl.a. beroende på förändrade prisrelationer mellan Danmark och Sverige. En allt större utjämning av konsumentpriserna kan innebära att den lokaltrafik som i dag uppskattas till 75 procent av den sammanlagda motorvägsbrotrafiken kan komma att väsentligt förändras, om det inte längre blir attraktivt att göra shoppingresor i de bägge länderna. Även om man, som exempelvis görs i propositionen, bortser från en framtida energifattigdom och ett förändrat resandebehov mellan de två länderna, måste man ställa sig frågande inför den våldsamma satsning på privatbilismen som nu sker. I propositionen tänker man sig visserligen ett kollektivt resande medelst traditionella landsvägsbussar och med en planering vid byggandet för en eventuell framtida spårförbindelse. Vi kan inte med bästa vilja i världen påstå att detta är ett uttryck för flödande fantasi, om man vill prioritera den kollektiva trafiken och om man vill stimulera densamma. Runt om i världen arbetar forskare och tekniker frenetiskt för att finna bättre anpassbara kollektiva resandesystem. Många är i praktiskt bruk och visar mindre investeringar i banvallar och fordon, mindre personalåtgång och lägre energiförbrukning i drift. Jag tänker exempelvis på det japanska VONA-systemet och det amerikanska PRT-systemet. Jag saknar kompetens för att göra mig till förespråkare för det ena eller andra systemet — men jag konstaterar att man när det gäller Öresundsbron inte ens haft viljan att närmare studera möjliga moderna kollektiva transportalternativ för en trafik som skall tas i bruk 1985. Det är inte bara en brist — det är ansvarslöst mot en framtida generation människor. Av vad jag här sagt torde framgå att hela frågan borde belysas ytterligare och alternativa transportsätt presenteras. Enligt vår mening borde man överväga rälsbunden förbindelse även i KM-läget. Det är ju så att enligt överenskommelsen har danskarna rätt att, om de anmäler en önskan före 1975, bygga en järnvägstunnel mellan Kastrup och Saltholm. Tanken ligger då nära att man skulle fortsätta med en tunnel för spårbunden trafik från Saltholm till Malmö. En sådan kan utformas som en järnvägstunnel där såväl gods som passagerare kan fraktas. Man kan t.o.m. göra speciella biltågslinjer för att frakta bilar. Ett sådant system har den fördelen att man kan ha pålastningsoch avlastningsstationer långt utanför de stora centralorterna, med mindre trafikoch miljöstörningar som följd. På kontinenten är detta ett sedan länge praktiserat system, t.ex. genom alptunnlarna där bilen körs upp på järnvägsvagn och där bilresenärerna sitter kvar i bilen under tågtransporten. Ett annat alternativ är att låta all järnvägstrafik gå över Helsingborg— Helsingör och i södra läget enbart göra en spårbunden trafiktunnel för passagerartrafik. Ett sådant alternativ har aldrig varit föremål för utredning och en seriös debatt, med utvärderingar hur dessa alternativ skulle påverka Skåneregionen ur trafikoch miljösynpunkt. När det så gäller tunneln Helsingborg—Helsingör är vi glada över att den kommit med i överenskommelsen — vi är däremot inte glada över den ovisshet som råder beträffande färdigställandet. Propositionen talar här om att en riktpunkt för planeringen skall vara, att tunneln färdigställs omkring år 1985 men att detta är beroende på ländernas resurser med hänsyn till dels Köpenhamn—Malmör-leden, dels Saltholmsprojektet — man borde i det fallet, herr talman, också ha tillagt Stora Bält-bron. Danskarna står här inför utomordentligt stora investeringskostnader. Flygplatsen på Saltholm kostar mer än 4 miljarder kronor, Stora Bält-bron mer än 3 miljarder kronor. Dessutom skall över 700 miljoner kronor investeras i Kastrups flygplats, trots att denna skall tas ur drift när Saltholm är klar. Det finns alltså en uppenbar risk för att Helsingborg— Helsingör-leden försenas på grund av bristande resurser, detta trots att danskarna sätter stort värde på tunnelprojektet i Helsingborg—Helsingörleden. Vårt motiv för att även i denna del yrka avslag på propositionen är betingad av rädslan för, för att inte säga förvissningen om att HH-leden kommer att byggas så sent att en stor mängd gods kommer att överföras via lastbil på KM-leden, vilket ytterligare skulle försvåra en önskvärd övergång till transport av långväga gods på järnväg. Enligt vår mening måste en överenskommelse träffas om att HH-leden skall färdigställas först. KM-leden får vänta — vilket den skulle må bra av, eftersom man då under tiden kan göra de kompletterande undersökningar som enligt vår mening behöver göras inför ställningstagandet till en slutlig utformning. Det är för övrigt ganska aningslöst att, som utskottsmajoriteten nu föreslår, i en skrivelse till Kungl. Maj:t kräva att HH-leden skall vara färdig senast samtidigt som KM-leden. Det är sannolikt en praktisk omöjlighet, och det skulle betyda en ytterligare överhettning av Skåneregionen, eftersom det kräver ytterligare arbetskraft parallellt med andra stora byggnadsföretag i regionen inom samma tidrymd. Från den utgångspunkten prioriterar vi HH-leden, medan KM-leden får vänta. På s. 86 i propositionen säger departementschefen följande: ”För de regionala och kommunala myndigheterna och organen på båda sidor om Öresund ges genom överenskommelsen utgångspunkter för den fortsatta samhällsplaneringen. Från arbetsmarknadssynpunkt blir brooch tunnelprojekten av mycket stort värde. Med hänsyn till omfattningen och arten av de ifrågakommande arbetena och till en förutsatt samplanering av de båda projekten bör under närmare en tioårsperiod arbete kunna beredas i genomsnitt tusentalet man. Det innebär givetvis en varaktig och väsentlig stimulans i strävandena att vidmakthålla en hög och jämn sysselsättning inom anläggningsoch byggnadssektorn.” Jag instämmer i att projektet har ett stort värde ur sysselsättningssynpunkt. I det här fallet kan dock inte motorvägsbron och tunnelprojektet ses isolerade från vad som i övrigt händer i regionen, och man kan inte heller bortse från hur de kommer att påverka regionen. Allt har ett samband, och det är helhetsresultatet som man måste försöka få belyst. Att det blir en expansion på grund av motorvägsförbindelsen — därom tycks inte råda någon oenighet. Statsrådet Norling berör ju detta själv på s. 77 i propositionen. Framstående industrimän har också uttalat sin tillfredsställelse. Planeringsdirektören i Malmöhus län har i skriften Ja till Öresundsbron, utgiven av Sveriges industriförbund, på ett utmärkt sätt redovisat föroch nackdelar med en bro. Han har också helt riktigt konstaterat att Malmöområdet kommer att bli intressant för många typer av företag som har ett ekonomiskt intresse av att ligga nära Köpenhamn och Saltholm. Jag skall läsa upp ett avsnitt av hans berättelse: ”Med en fast förbindelse i KM-leden kommer oexploaterade områden främst söder om Malmö att få kortare restid med bil till Saltholm och Köpenhamns centrum än alternativa ännu oexploaterade områden på den danska sidan bortsett från Kastrup och Vestamager. Området söder om Malmö skulle i en integrerad region även vara av intresse som bostadsområde för danskar som arbetar på Saltholm och i Köpenhamns centrum. Området vid brofästet är dessutom attraktivt på grund av sitt läge i förhållande till Malmö. Slutligen kan området tänkas bli eftertraktat även av företag som av andra skäl än ekonomiska vill ha ett sådant läge.” Med det här har jag velat konstatera att många bedömare anser att motorvägsbron skapar förutsättningar för en kraftig expansion. Jag vill göra gällande att den våldsamma expansiva satsning som då sker i sydvästra Skåne innebär att man frångår riksdagens beslut 1972 om regionalpolitik och att detta är ett svek mot alla de regioner i landet som lider brist på sysselsättning. Det borde vara en angelägenhet för alla att se till att pengar satsas i de områden som behöver expandera — och inte tvärtom. Det är uppenbart att även utskottets majoritet känner sig bekymrad över den här situationen. Man tror sig kunna lösa problemen genom att skriva starkt i utskottsbetänkandet om de planeringsorgan som finns och om nödvändigheten av samråd men har i övrigt ingenting till övers för de motionärer som uttrycker stark oro för Skåneregionens planering. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att ge en inblankofullmakt för regeringen — den regering som såväl moderater som folkpartister i andra avseenden säger sig hysa så litet förtroende för. En sådan inblankofullmakt är till intet förpliktande. Jag ifrågasätter inte regeringens goda vilja att försöka lösa planeringen så att den blir så bra som möjligt för regionen och för landet. Men varken regeringen eller någon annan vet hur planeringen skall ordnas — man vet inte vilka styrinstrument som skall användas. Och följden kan bli att man en gång tvingas konstatera att den våldsamma satsningen i Malmöregionen har satt den regionalpolitiska målsättningen ur spel. För centerpartiet är det viktigt att veta vad vi beslutar — att veta konsekvenserna av beslutet. Därför ger vi inte regeringen en inblankofullmakt. Jag skall inte, herr talman, ta upp de stora följdinvesteringar som behövs för vägnätet i södra Sverige om trafikprognoserna för den sexfiliga motorvägsbron skulle bli verklighet. Jag konstaterar att även utskottsmajoriteten är oroad härav, och jag citerar: ”I anledning av särskilt yrkande i motionen 1973:2083 vill utskottet redan nu framhålla att tillkomsten av KM-leden och de därav föranledda investeringarna i vägnätet i södra Sverige inte får inkräkta på erforderligt byggande och underhåll av vägar i övriga Sverige. Närmare ställning till härmed sammanhängande frågor torde emellertid få tas i samband med prövningen av vägbudgeten under de kommande åren.” Vad utskottet här skriver är bra. Men jag vill fråga: Vilka garantier kan denna riksdag ställa för att utskottets skrivning skall följas? Vad vet denna riksdag om de ekonomiska resurser som står till buds för vägbyggande om fem år, om tio år, år 1985? Ingenting. Det kan mycket väl bli så att man tvingas konstatera att skall man sprida näringsliv och bebyggelse över hela Skåne på grund av den expansion som bron ger upphov till — ja, då tvingas man bygga vägar i denna del av landet på övriga regioners bekostnad. Med det vägbyggnadsbehov som vi i dag har i hela landet skulle en sådan utveckling vara en katastrof. Miljöfrågorna har jag delvis berört i det föregående genom att tala för en undersökning av möjligheterna till en spårbunden förbindelse i stället för en bro för motortrafik. Det framstår väl för alla som helt klart att en spårbunden förbindelse kräver mindre ianspråktagande av mark, att den är miljövänlig genom att man undgår bilarnas avgaser, att den är bullervänlig och att den kan vara ett alternativ i en värld av framtida energifattigdom. Brooch vägbyggandet tar visserligen i sig självt inte särskilt stora åkerarealer i anspråk. Men även här måste man försöka förutse brons attraktivitet för bebyggelse och näringsliv. Sydvästra Skånes regionplan ger uttryck för detta, och utgår man från den planen vill jag konstatera att inom de närmaste 25 åren kommer 16 000 hektar av Sveriges bästa åkerjord att tas i anspråk för bebyggelse och vägar — detta fortfarande under förutsättning att regionplanens intentioner uppfylls. Det omfattande ianspråktagandet av åkerjord skall ses mot bakgrund av att jordens befolkning ökar med mellan en och två miljoner människor i veckan. Detta kommer att innebära att Sverige i framtiden på ett helt annat sätt än nu måste föda sig genom egen produktion. Vår odlade mark, som nu i vissa avseenden ger överskott, kommer i framtiden att få ökad och avgörande betydelse för vår primära försörjning. Jag konstaterar därför att vår skyldighet är att så handskas med de naturresurser som vi har att vi inte förbrukar dem till men för kommande generationer. Beslutet i dag gäller en bro, färdig 1985, som skall tjänstgöra åtminstone hundra år framåt. Är detta rimligt i en värld som nu blivit så påtagligt erinrad om att oljan som energifaktor har snäva begränsningar? I energidebatten fredagen den 7 december avslutade statsministern sitt interpellationssvar med följande ord: ”Energifrågan ställer oss inför i olika avseenden svåra och djupt allvarliga problem. Den bör samtidigt kunna utgöra en viktig utgångspunkt för en diskussion om den framtid vi vill skapa för vår egen nation och, tillsammans med andra länder, för en bredare internationell gemenskap.” Jag vill instämma i statsministerns ord. Vi har blivit påminda om att den värld vi lever i förändras, att slöseriet med naturtillgångar har ett slut och att den energi som kommer att finnas måste fördelas rättvist mellan jordens människor. 8 miljoner svenskar förbrukar lika mycket energi som 550 miljoner indier. Den uppgiften lämnade också statsministern. Men tror verkligen någon att relationerna kommer att få vara bestående? Kan Sveriges riksdag mot denna bakgrund verkligen fatta ett beslut om en motorvägsbro till Danmark som är helt konstruerad för bilismen och där man enbart vid färden över bron kommer att konsumera många miljoner liter bensin per år, om trafikprognoserna uppfylls? Denna motorvägsbro skall vara färdig 1985. Jag tillåter mig att åter citera statsministern och vill då läsa upp följande ur hans interpellationssvar i fredags: ”Men att jordens energiresurser med i dag förutsebar teknik inte är obegränsade står nu klart för alla.

Ett beslut om en bro som vi inte med säkerhet vet att den behövs, som vi inte med säkerhet vet att den får en riktig utformning, som vi inte vet miljö-, trafikoch regionalpolitiska konsekvenser av. Ett beslut däremot av riksdagen att prioritera Helsingborg— Helsingör-leden som järnvägsförbindelse — om möjligt utbyggd som dubbeltunnel — skapar den sysselsättning som behövs i området. Den garanterar en livlig trafikutveckling och motverkar isolationism. Byggandet av den leden ger oss dessutom tidsutdräkt för att skapa oss underlag som vi behöver för att ta ställning till en förbindelse i Köpenhamn— Malmör-läget och kanske fram för allt skaffa oss kunskap om huruvida den verkligen alls kommer att behövas. Jag yrkar, herr talman. avslag på samtliga punkter i trafikutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 25 samt yrkar bifall till reservationen 1. Dessutom vill jag avge den röstförklaringen, att om riksdagen avslår reservationen 1 i vad avser punkten 1 i utskottets hemställan, så kommer vi vid en eventuell votering som avser punkterna 2 och 3 i utskottets hemställan att avstå från att delta i den röstningen.

Herr talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till den reservation från vänsterpartiet kommunisterna som finns fogad till utskottets betänkande och vars kärna är att förespråka enbart järnvägsförbindelse och enbart förbindelse i leden Helsingborg—Helsingör. De kritiska frågorna kring Öresundsbron har blivit allt fler. Det är frågor om bilsamhället, om trafikmiljön, om energin, om fritidsmarkernas öde, om sysselsättningen. När man hör myndigheternas attityd till dessa problem, påminner man sig en gammal vits av den kände danske skämtaren Storm Petersen. En dam kommer in på stationen och frågar: ”Hor, lille Jernbanemand, hvor korer det Tog hen?” Och det glada svaret blir: ”Det korer derhen, lille Frue! ” Och så är det. I myndigheternas glättade bild finns ingen oro för miljöförslitning, ingen arbetslöshet, ingen framtidsplanering för Skåne, ingen bensinransonering. Där finns bara bilden av en ständigt ljusnande framtid, dit vi bärs i 90 km hastighet av den stora bilkaravanen. Till de kritiska säger man: ”Udviklingen? Ja, ja, den korer derhen! ” Från vänsterpartiet kommunisternas sida skall vi i dag redovisa några av våra huvudinvändningar mot regeringens linje och mot den reaktionära sociala filosofi som är dess grund. Vår första invändning är trafikpolitisk. Våra resonemang här skall senare i debatten utförligt utvecklas av herr Magnusson i Kristinehamn. Jag vill bara i förbigående säga: För varje framsynt människa är järnvägen framtidens transportmedel. Bilismen har passerat sin kulmen. Det är ingen tillfällighet att det är rälsfordon som innehar hastighetsrekordet till lands. Deras kapacitet och energiförbrukning skapar bättre ekonomi. Och det talar i detta fall inte för en lösning med ett järnvägsspår och sex vägfiler. Vår andra invändning berör regionoch sysselsättningspolitiska problem. Vi tror inte att Sydvästra Skånes kommunalförbunds fantastiska framtidsprognoser för expansion i Malmöregionen är realistiska. Verkligheten blir betydligt magrare än så. Det blir Själland och Danmark som tar huvudparten av expansionen; det visar alla hittillsvarande erfarenheter. Men klart är — och det säger Öresundsgruppernas officiella utredare själva — att Västskåne primärt tar hand om expansionseffekterna på den svenska sidan. Detta strider mot den idé om större regional balans som riksdagen givit uttryck för i sina regionpolitiska beslut. Om Själland tar merparten, vad blir då över till Östskåne, Småland och Blekinge? Och hur skall någon expansion kunna kanaliseras ut från Örestadsregionen, när det saknas varje styrande planering? På en direkt fråga svarade civilministern så sent som i våras att någon mer kvalificerad, styrande planering icke var aktuell för Skånes del. Malmö har drabbats av en betydande industriutflyttning, och dess arbetslöshet är stor. Och nu hoppas en del lokala politiker på att bron skall ge lättnad. Men — först och främst — om de effekter som är kvar sedan Själland tagit huvudparten, skall användas för att hjälpa Malmö, då blir det inte mycket över åt Österlen och Kristianstadsbygden. Man måste nämligen klargöra vad för slags expansionseffekter det kan bli fråga om. Det har de sista åren skett en uttunning av befolkning och arbetstillfällen i Malmö. Men ändå har trafiken svällt, centrum sprängts och bebyggelsen flutit ut. Med bron kommer dessa effekter utan tvivel att skärpas. Det som kallats asfalteringen av landets bästa jord blir då ett faktum. Men betyder det att det skapas permanenta arbetstillfällen? Tyvärr inte. Där har Själland hittills tagit det mesta. Med bron kommer detta att ytterligare skärpas. De markkrävande funktioner som tillkommer i Malmöområdet kan inte väntas motsvaras av någon nettoökning av antalet arbetstillfällen. Redan nu har det förekommit en betydande utflyttning av svenska industrier till Danmark. Bron ökar motiven härför. Och man måste fråga sig: Hur kommer hamnrörelsen i Malmö att påverkas? För åtta år sedan var jag närvarande vid en transportkonferens i Malmö, där representanter för Köpenhamn klart uttalade sin avsikt att i framtiden koncentrera trafiken till en regional storhamn i Köpenhamn — alltså på bekostnad av Malmö, Helsingborg, och t.o.m. delvis Göteborg. Bilbron som släpper fram tung lastbilstrafik i en ohämmad ström, stärker det danska kapitalets motiv att söka dra arbetstillfällen från hamnen i Malmö. Och i det längre perspektivet kan det också öka motivet att föra varorna till terminalerna i Hamburg. Att söka stimulera kapitalflykten från Sverige till Danmark är inte i det svenska folkflertalets intresse. Det drar arbetstillfällen ur landet. Det bidrar till att knyta landet närmare EG. Det är ett intresse blott och bart för ett mycket litet fåtal större kapitalägare. T. o. m. kommunikationsministerns partivänner i den kommunala ledningen i Malmö är på det klara med detta. Och det är för dem ett motiv att arbeta för bron. Så här säger kommunalrådet Lundberg i en intervju i Dagens Nyheter den 28 oktober: ”Ser jag det ur företagarens synpunkt så har han ju möjligheter att ur ett större befolkningsurval plocka ut prima arbetskraft.” Där fick vi en ledande socialdemokrats samhällsfilosofi. Bron måste till för att arbetsgivarna skall kunna plocka ut prima arbetskraft. Det gör de lättare om de får spela ut danska arbetare mot svenska. Välja och vraka skall kapitalet kunna göra. Det är filosofi i herr Norlings parti. Annars saknas det inte arbetsuppgifter i Malmöregionen om man vill skapa sysselsättning. Där är den eftersatta dagshemsoch fritidshemssektorn. Där är hela frågan om ett spårbundet kollektivtrafiksystem för området Malmö, Lund, Helsingborg och Trelleborg. Där krävs anläggningar för trafikseparation. Där finns enbart i Malmö 19 000 lägenheter med otillfredsställande standard. Där finns bostadsområden, vars miljö behöver förbättras fysiskt såväl som socialt. Vpk:s nästa invändning gäller utredningsmetoderna. Vi menar att propositionen grundar sig på ett utredningsmaterial, som saknar relevans för de avgörande frågorna. Vi skall ge ett par exempel på hur utredningarna arbetat. I går fick ledarna för riksdagspartierna ett brev från professor Harald Lindahl. Det innehöll ett sammandrag av en utredning gjord vid institutionen för transportteknik vid Chalmers tekniska högskola. Utredningen förespråkar, att man löser frågan genom att undvika fasta förbindelser och satsa på färjor med stor kapacitet. Enligt professor Lindahl sparar detta 80 procent av investeringskostnaderna och drygt 60 procent av årskostnaderna efter ianspråktagandet. Det är synnerligen uppseendeväckande tal. Då måste man fråga: Professor Lindahl är en av landets ledande trafikspecialister. Hans institution representerar erkänt en hög fackkunskap. I flera andra länder har den nya färjetekniken gjort stora framsteg, bl.a. Japan. Varför har dessa frågor inte med ett enda ord berörts vare sig i utredningsmaterialet eller i propositionen eller i utskottsbetänkandet? Hur är det möjligt att så relevanta frågeställningar fullständigt kunnat uteslutas ur alla bedömningar? Är det bara broanhängarnas argument som får komma fram i underlaget — eller vad är meningen? Ännu större misstro mot beslutsunderlaget får man vid en granskning av trafikprognoserna. Dels har utredarna vid en revidering av prognoserna 1972 sett sig nödsakade att utgå från en låsning av lastbilsandelen i godstrafiken till 40 procent. Det är ju egentligen ett argument för satsning på järnvägen och inte på sex motorvägsfiler. Dels måste man fråga sig vad utredarna haft för sorts framtidsvyer, när de utgått från en stark ökning av den framtida personbilstrafiken. Detta är ju nämligen det mest bärande trafiktekniska argumentet för bilbron. Men det argumentet klingar mycket ihåligt mot bakgrund av den energisituation som väntas. Mest märkligt i detta utredningsmaterial är emellertid den metod som utredarna grundar sina beräkningar på. Och just denna fråga vill jag ta upp med kommunikationsministern. I utredningarna och i referaten därav är metoderna bakom beräkningarna mycket oklart redovisade. De är också svåra att få tag i. Det har nämligen framgått, att på trafikministeriet i Köpenhamn betraktas de som förtroliga och det har getts anvisningar om att de inte skall lämnas ut åt kritiska personer. Om man nu trots allt lyckas klargöra trafikprognosernas grundläggande antaganden, blir man ännu mer betänksam. För det första har i prognosen byggts in att antalet bilar per 1 000 invånare skall öka från 300 år 1970 till 500 år 1985. Det är ju i det aktuella sociala och energipolitiska perspektivet en minst sagt mekanisk och tvivelaktig förutsättning. Lika tvivelaktig är en annan förutsättning som finns inbyggd: antagandet att befolkningen i SSK-området skall öka betydligt starkare än nu. Ökningen under sista 15-årsperioden 1956—71 var 100 000. Ökningen förutsättes fram till 1985 bli 146 000 och under perioden 1985—2000 hela 205 000. Detta är uppenbart alltför optimistiskt. Och det stämmer dåligt med dagens klagomål från Malmö att befolkningen stagnerar. 1971—72 var folkökningen i SSK-området betydligt mindre än under tidigare år. Prognosen förutsätter en årlig genomsnittsökning av nära 10000 fram till 1985. Men den verkliga konstaterade ökningen var under 1971 bara 5 000 och 1972 inte större än 2 500. I själva Malmö kommun minskade befolkningen 1971 med 300 och 1972 med 4 200. Det är klart att en prognos byggd på de siffrorna inte alls ger de trafikmängder som den hemlagade prognosen med jätteexpansionen som förutsättning skulle göra. Den stora befolkningsexpansion som ligger i botten på trafikprognosen motsvaras inte av verkligheten. När Malmö kommun klagar över sin bristande expansion, rycker man alltså undan argumentet för bron. Det är självklart att om expansionen i SSK bara blir en tredjedel eller en fjärdedel av den antagna, så blir den väntade trafikökningen också betydligt mindre. ” Det allra egendomligaste är ändå följande. 1960—1970 ökade antalet fordon över Öresund per år från ca 0,7 till ca 1,5 miljoner. Om man nu gör en konventionell framskrivning, som man brukar göra som ett grundläggande drag i prognossammanhang, får man den kutva som nu visas på kammarens bildskärm. Det blir en ökning fram till år 2000, när man når drygt 3,5 miljoner fordon. Men utredarna har inte nöjt sig med detta. De har lagt in i sin prognos ett jättelikt språng, som år 2000 för upp den antagna trafikmängden till över 17 miljoner fordon årligen. Hur har de kunnat göra det? Vad är grunden till ett så våldsamt antagande? Jo, det är en tio år gammal undersökning från San Francisco, där man antog en viss trafikökning i samband med ett blivande brobygge. Där hade man också lagt in en teoretisk s.k. gravitationsmodell, som trots sin helt abstrakta natur förstärkt siffran för den antagna trafiken. Men tråkigt nog för utredarna är det fullständigt omöjligt att tänka sig en passage av 17 miljoner bilfordon. Parkeringsväsen, trafikleder, säkerhet, allt skulle bryta samman, och man skulle bli tvingad att övergå helt till kollektivtrafiksystem med hög kapacitet. Så fick man också göra i San Francisco, där utredarna har hämtat sina antaganden. Där övergick man till ett högeffektivt system för pendeltåg och övergav bilismen, eftersom parkeringsproblemen blev olösbara. Herr talman! De antaganden och den prognos som här redovisats och som utgör tyngdpunkten i argumenteringen för bilbron är en fullständig konstruktion. Den är metodiskt sett en ren humbug. Den ger upphov till en cirkelbevisning: Bron mångdubblar trafiken — alltså behövs bron. Sådan ser alltså grundvalen ut för regeringens proposition nr 146 och trafikutskottets betänkande. Jag vill fråga: Finns det någon i trafikutskottet som granskat de här prognoserna? Tycker ni de verkar särskilt klokt gjorda? Om ni hade känt till deras metodik, skulle ni ändå ha tagit samma ståndpunkt? Jag frågar, därför att när de här helt vanvettiga prognoserna faller bort, så finns det ingen vettig grundval kvar för någon bilbro. Slutligen har för vårt partis ställning de fördelningspolitiska synpunkterna spelat avgörande roll. De som kommer att tjäna på bilbron är ett litet, litet fåtal redan rika. Inte ens det stora flertalet mindre och medelstora industriägare har någon anledning att satsa på bilbron. Deras primära intresse måste ju vara att godstransporterna och tillgången till den internationella varumarknaden garanteras, och på den punkten är uppenbarligen järnvägen, liksom på många andra punkter, framtidens trafikmedel, icke bilen. De som tjänar är cementmonopolet som skall bygga bron, det är markspekulanterna vid brofästet, och det är åkeriägarna vilkas verksamhet varit subventionerad i det här landet i mer än tio år. De som skall betala, det är de malmöbor som hamnar under Saltholms bullermatta. Det är människorna i de tättbefolkade arbetarstadsdelarna som skall genomkorsas av trafikleder med en dygnstrafik av mellan 20 000 och 50 000 fordon. De som skall betala, det är alla de billösa, det är fotgängarna i det olycksdrabbade Malmö, det är offren för luftföroreningarna, det är de gamla, det är de rörelsehindrade, det är barnen. Det är daghemmen som ligger vid trafikerade gator, det är busspassagerarna, vilkas restider förlängs genom privatbilismens ökning. Hela brofilosofin är ett brott mot jämlikhetstanken och en lovsång till ett samhälle där den svage knuffas undan och den starke tar sig fram. Det brukar från anhängarna av bron talas så mycket om kontakterna mellan de nordiska folken. Men ser vi på trafikprognoserna så är det mesta av de kontakter som förväntas danskarnas fritidsresor under veckohelgerna. Utredarna räknar nämligen med att Skåne och Sydsverige skall öppnas för danska sommarstugeägare. Detta är emot folkflertalets definitiva intressen. Det är inte arbetarna och småfolket i Blaagaard och Saxogade som har råd att köpa mark i Sverige. Det är de köpstarka, det är konsortier av förmögna danskar och tyskar, som vill reservera åt sig de bästa bitarna av Sydsveriges knappa fritidsmark. Det är de som förstört landskapet i Danmark, där man varken haft strandlag eller allemansrätt. Nu är det så överexploaterat på Själland, att de vill ha fritt fram att köpa mark i Skåne och komma hit med sina stängsel och sina schäferhundar. Häri ligger en fara för de ytterst knappa fritidsmarkerna som finns kvar i Skåne. Med så ringa styrande moment som finns i den kommunala planeringen, känner kommunerna sig redan nu tvingade att planera in stora mängder fritidshus i de bästa kvarvarande fria naturområdena. Kommunerna har svårt att värja sig för utvecklingen — det är något man ofta hör när man resonerar med kommunala representanter. Och lokala mäklare och spekulanter driver på. För alla dem som lärt sig uppskatta det skånska landskapet är detta en tragedi. Den stora nyodlingen på 1800-talet förvandlade Skåne. De fuktiga ängarna dikades ut, fäladsmarkerna krympte, skogen höggs till stor del ned. Trots allt förblev det ett landskap i biologisk balans. Men så kom industrialismen och en ständigt vidgad bebyggelseexpansion. Resterna av naturområden åts upp av oplanerad bebyggelse. Närområdena i södra och mellersta Skåne, t.ex. Ringsjön, är sedan 1950-talet i det närmaste slut och värdelösa som strövområden. Kvar är mer avlägsna skogsområden i norr och ett fåtal små ömtåliga skogsoch hedmarker i den östra kustregionen. Det är en kommersiell och falsk ideologi att utmåla dessa områdens exploatering som en akt av nordiskt samarbete. Tvärtom måste det sättas stopp för fortsatt exploatering. De ofta patetiska rester som nu finns av skånsk natur och av gränsmark mellan natur och gammal jordbruksdrift skall inte förstöras och slumpas bort åt de köpstarka, bilburna konsortieintressenterna. De skall bevaras åt eftervärlden, så att arbetets människor där i framtiden kan återfinna sinnesro och kontakt med naturen. Det första budet för alla som vill återskänka den beträngda skånska naturen åt folket och folket åt naturen, det är: ”Du skall icke släppa lös exploatörer. Du skall icke bygga betongpyramider över en hämningslös och kortsynt privatbilism.”

Herr talman! Trafikutskottets förslag på denna punkt innebär inte bara en tillstyrkan av regeringens proposition utan det innehåller också två kompletterande förslag som jag anser vara mycket viktiga.

Därför har alltså trafikutskottet hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller att utredningsarbetet beträffande järnvägstunneln Helsingborg—Helsingör påskyndas och att förhandlingar upptas med den danska regeringen i syfte att tidigarelägga tunnelbygget så att HH-tunneln blir färdig samtidigt som KM-leden. Jag vill i det sammanhanget också säga att jag tycker det är mycket angeläget att utredningsarbetet på den svenska sidan påskyndas. Det finns nämligen väldigt mycket att göra: undersökningar om vattenströmmar och marinbiologiska problem måste komma fram. Därför är det angeläget att utredningsarbetet kommer i gång omedelbart och att förhandlingarna med danskarna upptas så snart som möjligt.

Vikten av att skydda dessa värden har också understrukits av departementschefen i propositionen. När kritikerna av förslaget om de fasta förbindelserna över Öresund påstår att utskottet inte tar någon hänsyn till miljövärden och till regionalpolitiska eller trafikpolitiska målsättningar är detta fel. Herr talman! Med tanke på att de tidigare utredningarna i denna fråga gjordes under en tid då ekologiska och regionalpolitiska synpunkter inte hade samma tyngd och aktualitet som nu har vi inom utskottet varit mycket angelägna om att få frågan så allsidigt och ingående belyst som möjligt. Jag kan nämna att utskottet under en resa i Skåne studerat förhållandena i den region som berörs och hört representanter för länsmyndigheter, kommunala myndigheter och SJ. Utskottet har haft överläggningar i Köpenhamn med kollegerna i folketinget. Vi har haft föredragningar inför utskottet av Svenska naturskyddsföreningens ordförande och andra experter på naturvård, LRF:s förbundsordförande och medarbetare till honom, generaldirektören för naturvårdsverket, generaldirektören, driftdirektören och sjösäkerhetsdirektören i sjöfartsverket, och vi har tagit del av alla de skrivelser som tillställts utskottet. Låt mig säga, herr talman, att för min del har ett bifall till de två kompletterande förslag som jag nyss nämnde varit en förutsättning för mitt ställningstagande, och jag vill uttrycka stor tillfredsställelse över att det blivit en bred samling i utskottet kring dessa förslag. När det gäller tunnelbygget vill jag med anledning av vad som sagts här framhålla att det är självklart att ett bifall till förslaget inte garanterar att tunneln blir färdig samtidigt som bron, men det garanterar att den svenska regeringen gör en extra kraftansträngning för att få tunnelbygget tidigarelagt. Mot detta har invänts att det skulle kunna innebära en överhettning i Malmöområdet när det gäller arbetskraften. Man beräknar att ungefär 1 000 personer skall vara sysselsatta med tunnelbygget under den tid då det går åt mest arbetskraft där. Om man sedan planerar arbetet så att man senarelägger tunnelbygget något, skulle det bli ett något färre antal. Jag bedömer inte denna fråga vara av den karaktären att den kan vara ett motiv för att senarelägga tunnelbyggandet. De bekymmer som vi har haft i det här landet under senare år har ju inte varit att vi haft ont om arbetskraft utan i stället att vi haft en betydande arbetslöshet. Herr talman! Utskottets första yrkande innebär att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan de svenska och danska regeringarna av den 8 juni i år. Som herr Dahlgren påpekat är de överenskommelserna av sådan karaktär att de måste antingen antas eller förkastas av de två parlamenten. Det är de förutsättningar efter vilka utskottet arbetat. Därför innebär förslag om att t.ex. bara bygga en förbindelse, enbart tunneln, i själva verket att hela förslaget avslås och att man får börja från början igen. Vad som komplicerar denna fråga och vad som gjort att man nu i årtionden inte kunnat få fram någon lösning är att det gäller två länder, som måste komma överens och träffa ett avtal; jag är ganska säker på att om sundet funnits inom vårt land, hade en fast förbindelse etablerats för länge sedan. Sverige kan t.ex. inte bygga en järnvägstunnel till Danmark utan ett danskt godkännande. Det har varit svårt att få ett tillräckligt engagemang från båda länderna samtidigt. Svårigheten i Danmark var länge att man hade känsliga avvägningar att göra mellan planerna på en Stora Bält-bro å ena sidan och en flygplats på Saltholm å den andra. Det var först när kommunikationsminister Norling kom med förslaget att Sverige skulle åta sig byggandet av den fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn över Saltholm som det blev möjligt för den danska regeringen att åstadkomma en paketlösning, som omfattar flygplatsen på Saltholm, Stora Bält-bron, KM-leden och järnvägstunneln Helsingborg—Helsingör. Det danska folketinget har redan fattat principbeslut i form av lagar när det gäller Stora Bält-förbindelsen och flygplatsen på Saltholm. Däremot hann man inte godkänna avtalet om de fasta förbindelserna över Öresund innan folketinget upplöstes. Det krävs alltså nu att såväl den svenska riksdagen som det danska folketinget godkänner avtalet innan det kan träda i kraft. Med tanke på de motsägande uttalanden som gjorts i flygplatsfrågan vill jag också understryka att flygplatsen på Saltholm är en förutsättning för KM-leden i den utformning som avtalet anger. Herr talman! Det har i vårt land från många håll rests ett hårt mostånd mot förslaget om de fasta förbindelserna. Många olika motiv har anförts för avslag. Vissa av dem har jag den allra största respekt för — andra är svårare att förstå. Sålunda har jag svårt att förstå dem som är motståndare till en ökning av kommunikationerna mellan Sverige och Danmark och därmed också med övriga delar av Västeuropa, sådana som tycker illa om tanken att utlänningar skall få komma hit och få rekreation i våra skogar och vid våra vatten. Detta säger man samtidigt som stora skaror svenskar reser utomlands för att få rekreation på områdena i dessa länder; samtidigt som det klagas på att vi har en negativ turistbalans i detta land. Även en i övrigt sansad politiker har som argument mot bron sagt att den kommer att underlätta knarkkurirernas framfart. Om vi får en bro, kommer det alltså att bli lätt för en mängd knarkkurirer och därför skall man avslå förslaget! Andra har trott att en bro automatiskt måste medföra att vi blir medlemmar i EG. Jag har mycket svårt att förstå sådana argument. Jag måste säga att jag också har svårt att följa herr Jörn Svensson. I den reservation från vänsterpartiet kommunisterna, som avgivits av herr John Magnusson i Kristinehamn, betonas vikten av internationella förbindelser och goda kommunikationer mellan länderna. Men enligt herr Jörn Svensson skulle ett byggande av en bro mellan Malmö och Köpenhamn medföra att exploatörer skulle komma hit som med stängsel och schäferhundar skulle hindra svenska medborgare från att använda sig av de möjligheter den skånska naturen erbjuder. Då kan jag inte följa med längre. Jag skulle tro att herrar Dahlgren och Fälldin har anledning att be Gud bevara sig för sina vänner i det hänseendet. Jag vill genast säga att det inte finns något som helst av denna tanke i centerpartiets reservation till betänkandet eller i herr Dahlgrens anförande. Det sägs i stället, som herr Dahlgren underströk, att fasta kommunikationsleder mellan Sverige och Danmark bör komma till stånd, att de är ägnade att förbättra förbindelserna mellan de nordiska folken och tillsammans med en framtida led över Stora Bält dessutom bör underlätta kontakten mellan Norden och den europeiska kontinenten. Det sägs ytterligare: ” Även med hänsyn till de tekniska problem och de säkerhetsfrågor som följer av båtoch färjetrafikens expansion är det av betydelse att fasta förbindelser på sikt kommer till stånd.” Även hos andra som är kritiskt inställda mot bron finns det liknande synpunkter. Stadsmiljögruppen i Stockholm har i en skrivelse till trafikutskottet rekommenderat att man skall få till stånd snabbtåg mellan Stockholm och Köpenhamn genom en järnvägstunnel och med en restid på fyra till fem timmar. Där finns i alla fall övertygelse om behovet av snabba och goda kommunikationer mellan olika länder. Frågan blir alltså från dessa utgångspunkter inte om vi skall ha fasta förbindelser eller ej, utan frågan blir hur de skall utformas och när de skall komma till stånd. Det finns här en viktig skillnad mellan å ena sidan isolationister och å andra sidan sådana som vill ha ökade kommunikationer, men har olika uppfattning om hur de bör utformas. Herr talman! En ny faktor i debatten om bron och tunneln är energikrisen. Det finns de som tror att bilen kommer att försvinna från vägarna i framtiden. Vi har fått se en teckning av ett vedlass draget av en häst som ensamt fordon över en ny sexfilig bro. Låt mig genast säga att jag tror att det är farligt att säga nej till långsiktiga lösningar på grund av akuta svårigheter. Bron och tunneln kommer inte att vara färdiga förrän om tio till tolv år, och då bör dagens akuta kris vara över. Men vi har också ett långsiktigt energiproblem som vi måste ta mycket allvarligt på, och jag skall snart säga något om det. Men låt mig dessförinnan uttala en personlig uppfattning. Redan långt innan energikrisen blev akut hävdade jag att det var orimligt att antalet bilar skulle öka i samma takt som hittills. För två år sedan sade experter att antalet personbilar, som 1970 var 2 miljoner, skulle fördubblas på tio år, så att vi 1980 skulle ha 4 miljoner bilar. Detta byggde delvis på förutsättningen att vi skulle få samma utveckling som i USA, där man strävar efter att få 2 eller flera bilar i varje hushåll. Det har i USA fört med sig trafikstockningar och miljöskador, orimliga satsningar på vägar och parkeringsplatser, och det innebär dessutom slöseri med energi. Jag har länge hävdat att personbilen är ett av de mest jämlikhetsskapande instrument som vi har, och att man därför bör unna varje hushåll att ha tillgång till en bil, men att vi skall motarbeta tvåbilssystemet. I stället bör vi få till stånd en förbättrad kollektiv trafik, som bör kunna ta hand om huvuddelen av arbetsresorna. På kortare sträckor bör cykeln bli ett alternativt transportmedel. Därför såg jag det, herr talman, som ett hälsotecken när prognosen för 1980 på 4 miljoner personbilar undan för undan justerades ned, från 4 miljoner till 3,8, till 3,5 och sedan ned till 3,2 miljoner bilar. Jag anser alltså den framtida bilexpansion, som man på många håll trott på, vara orealistisk. Men detta innebär ju inte, herr talman, att jag tror att vägtrafik i framtiden skall ske med häst och vagn. Vi kommer också i framtiden att ha en biltrafik, och den motiverar en fast förbindelse över Öresund. Att vi också på längre sikt måste spara energi är självklart. Oljetillgångarna är begränsade och måste i stor utsträckning reserveras såsom råvara för industrin. Vi måste dock komma ihåg att bilismen svarar för mindre än 10 procent av den totala energiförbrukningen. Vetskapen om att oljetillgångarna kommer att ta slut i framtiden får inte leda till passivitet. Bara tanken att vi skulle acceptera att bilarna pallas upp och att hundratusentals människor ställs utan arbete av denna anledning är helt orimlig. Den tekniska utvecklingen kommer här att finna lösningar för den biltrafik som även i framtiden blir nödvändig. Men, säger någon, om bilantalet inte kommer att öka i den omfattning som många människor tidigare trott; hur blir det då med trafiken över den nya bron? Blir trafiken tillräckligt stor för att det skall vara motiverat att bygga en bro? Jag kan genast slå fast att de nya trafikprognoser för bron som gjordes förra året byggde på den nedprutade siffran på antalet personbilar.

Förslaget omfattar ju sex filer, tre i varje riktning. Av dem skall en fil i vardera riktningen i första hand användas för busstrafik. Dessutom har det sagts att det längre fram kan vara motiverat att bygga ut ytterligare två filer, som då skulle reserveras för kollektivtrafik. Det skulle bli sex filer för biltrafik, tre filer i varje riktning. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning sagt att om utvecklingen på energiförsörjningens område motiverar detta, bör man göra en skyndsam omprövning när det gäller att ordna kollektivtrafiken på bron. Då skall man också beakta de nya former för kollektivtrafik som finns, t.ex. svävtåget. Med anledning av vad herr Dahlgren nyss sade i sitt anförande vill jag påpeka att svävtågsprojektet redan finns med i bedömningarna och att det står omnämnt i propositionen att man skall pröva dessa möjligheter. Om så blir fallet, skulle man alltså få två filer i varje riktning för biltrafik, för personbilar och lastbilar. Sedan skulle man få en fil i varje riktning för kollektivtrafik, kanske en spårbunden kollektivtrafik med moderna tekniska hjälpmedel, svävtåg eller något liknande. På det sättet skulle man alltså få en vägförbindelse över Öresund, som motsvarar en vanlig svensk motorväg, vilket jag tycker kan vara av intresse att komma ihåg. Om vi tror att vi trots den långvariga energikrisen även i framtiden kommer att få en biltrafik som motsvarar den som nu går på de svenska motorvägarna, är det också motiverat att ha en sådan här förbindelse över till Danmark. Om man nu inte anser det vara skadligt att danskar och svenskar får träffas, finns det precis lika stort motiv för att ha en motorväg mellan Skåne och Danmark som mellan Skåne och Halland. Herr Svensson i Malmö åberopade professor Lindahl vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Utskottet har många gånger haft intressanta diskussioner med professor Lindahl. Han och hans institution gör ett mycket värdefullt arbete. Men jag blev litet förvånad över att herr Svensson kände så stor indignation över att man inte hade tagit hänsyn till professor Lindahls projekt. Hur, sade herr Svensson, kan trafikutskottet undgå att ta hänsyn till detta projekt? Men professor Lindahl anser att det inte skall byggas någon fast förbindelse över Öresund. Han säger nej till såväl bron som järnvägstunneln och anvisar andra lösningar. Skulle jag använda något av herr Svenssons tonfall skulle jag säga: Hur kan vänsterpartiet kommunisterna i sin reservation kräva att det skall byggas en ny Öresundsled före 1985, utformad såsom järnvägsförbindelse med kapacitet för framtidens trafikmängder, när professor Lindahl sagt absolut nej härtill? I det sammanhanget är det också av intresse att se att professor Lindahl föreslår att man skall använda 10 miljarder kronor för att bygga motorvägar, ett belopp som kraftigt överstiger kostnaderna för de projekt vi nu diskuterar. Det tyder på att professor Lindahl anser att det i framtiden kommer att finnas förutsättningar för en betydande biltrafik. I annat fall skulle han inte ha kommit med det förslaget. Herr talman! Jag skall så övergå till miljöfrågorna, som är utomordentligt angelägna och där utskottet lagt ned mycket arbete för att nå en tillfredsställande lösning. LRF och Svenska naturskyddsföreningen har inför utskottet varit negativa till förslaget men har samtidigt påpekat att det självfallet inte är bron i och för sig som skadar det sydvästskånska odlingslandskapet. Man har även sagt att trafiken på bron i sig har relativt begränsade direkta negativa verkningar från miljövårdssynpunkt. Vad man befarar är att bron skall medföra en stark bebyggelsekoncentration i sydvästra Skåne och en förstöring av värdefull åkermark. Därför har bron liksom blivit en symbol för någonting helt annat, nämligen denna koncentration av bebyggelse och produktion i Skåne som man inte vill ha. Den avgörande frågan, herr talman, är då: Kommer brobygget att medföra denna hårda koncentration? I debatten har högst olika siffror nämnts. Man har talat om att mer än 10 000. mer än 15 000 eller mer än 20 000 hektar av vår bästa åkerjord skulle asfalteras om bron kommer till. Men vi kan konstatera att själva brofästet och de närmaste anslutningarna inte tar i anspråk mer än 40 hektar och inte alls några 10 000 hektar eller mer. Om man tar med även vägarna runt omkring, kan man få ytan att motsvara ett par tre genomsnittliga jordbruk. Om man nu räknar med att man inte skall ha en fast förbindelse, måste man enligt alla experter bygga nya färjelägen för att kunna utöka färjetrafiken, vilket även det kommer att ta mark i anspråk. De höga siffror som nämnts har alltså inte någon direkt relation till brobygget utan till något helt annat, nämligen den s.k. SSK-planen, där broförbindelsen ingår i ett förslag till en hård exploatering av sydvästra Skåne. Jag vill gärna slå fast, herr talman, att SSK-planen, som nu remissbehandlas och som inte är godkänd, inte är någon nödvändig följd av de fasta förbindelserna. För min del anser jag att SSK-planen inte bör genomföras. Utskottsmajoriteten framhåller att förberedelsetiden för den nya KM-leden skall användas för kompletterande utredningar syftande till att förhindra bebyggelsekoncentration, asfaltering av åkerjord och skador på miljön. Jag tror att det råder en ganska enhällig uppfattning på den punkten.

Även inom näringslivets kretsar är man alltså överens om att den hårda koncentration som SSK-planen innebär inte skall genomföras. Men, säger någon, bron kommer att medföra en ny trafik. Javisst, en del av denna blir lokal trafik mellan Malmö och Köpenhamn och en del blir annan trafik. Men vem har sagt att denna andra trafik skall stanna i närheten av brofästet på den svenska sidan? Här kommer jag till en synpunkt som jag tycker är viktig. Om ett vatten utgör ett hinder mellan två länder, finns en naturlig strävan att komma så nära detta vatten som möjligt med bebyggelse och industri. Om vi däremot har en fast förbindelse över detta vatten, blir denna sträcka på 15 km likvärdig med vilken annan vägsträcka som helst. Jag kan utan större svårighet lägga min bebyggelse några mil från detta vatten, eftersom jag vet att jag har goda förbindelser och möjligheter till obehindrad trafik. Därför kan faktiskt bron och möjligheten till denna trafik vara ett motiv för att ytterligare sprida den bebyggelse som annars hotas av en koncentration. Landshövding Gösta Netzén, en man som vi respekterar bl.a. för hans stora intresse för naturvård, har sagt att vi på det sättet kan utsträcka brofästet ända till Karlskrona, Växjö osv. Det är en synpunkt, som jag tycker är viktig. Vi kan låta KM-leden bli ett ytterligare argument mot den hårda koncentration som SSK-planen skulle få till resultat — en koncentration, ärade kammarledamöter, som har pågått under en tid då vi inte haft någon fast förbindelse och som hotar, även om vi inte skulle få en fast förbindelse utan en ökad färjetrafik. En synpunkt, som ibland glöms bort i diskussionen, är att alternativet till de fasta förbindelserna just är en utökad färjetrafik med risker för sjöfarten i Öresund. som är ett av de mest tättrafikerade farvatten som finns i världen, och med olägenheter på grund av de ingrepp i bebyggelse och miljö som följer av en nödvändig successiv utbyggnad av hamnoch trafikanläggningar på båda sidor om sundet. Herr Dahlgren framhåller att det väl är bra att utskottsmajoriteten vill undvika denna hårda koncentration av bebyggelsen och få en regionalpolitiskt rimligare bebyggelse. Men det är bara en from förhoppning säger han. Vidare säger herr Dahlgren att vad vi gör är att vi ger en blankofullmakt till regeringen. Men så är det inte. Vi har förklarat i utskottetsbetänkandet att det, när behandlingen av den regionalpolitiska och fysiska planeringen når sitt slutskede, finns möjlighet till en samlad bedömning. Vi säger vidare i slutet av vårt betänkande att vi förutsätter att ”Kungl. Maj:t föranstaltar om de åtgärder som i anledning härav må befinnas erforderliga och för riksdagen framlägger därav föranledda förslag”. Det finns alltså anledning både för regeringen och för riksdagen att följa dessa frågor med mycket stor uppmärksamhet. Herr talman! Låt mig till sist säga vad jag framhöll redan i början av mitt anförande att folketinget ännu inte har godkänt avtalet. Hur en ny dansk regering och hur det nyvalda folketinget kommer att ställa sig till det här avtalet är mycket svårt att bedöma. Enligt de upplysningar som trafikutskottet fick, när vi träffade våra kolleger i Köpenhamn, finns det inget som helst tvivel om att avtalet redan nu skulle ha varit godkänt, om inte folketinget hade upplösts. Nu är läget ett annat. Men jag vill understryka att ovissheten om den danska inställningen inte kan vara någon motivering för oss att ändra uppfattning. Ett osäkert uppträdande från svensk sida tycker jag skulle vara en björntjänst mot våra danska vänner i den osäkra parlamentariska situation som där råder. De bör få veta var vi står. Säger det danska folketinget nej, så faller frågan för den här gången, och det blir deras ansvar. Men vi skall inte smita från vårt ansvar. Efter mycket övervägande och en noggrann prövning har utskottets majoritet kommit till uppfattningen att förslaget, med de kompletteringar som utskottet gjort, gör det möjligt att uppnå syftet med de fasta förbindelserna och samtidigt se till att de farhågor som yppats i fråga om regionaloch miljöpolitik inte blir besannade. Med hänsyn till detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Gentemot herr Gustafsons i Göteborg felaktiga framställning av vår ståndpunkt vill jag säga att jag gjorde mig inte till tolk för professor Lindahls synpunkter i sak. utan vad jag sade i min kritik var att man inte på något sätt har redovisat dessa alternativa synpunkter och gjort en bedömning av dem. Det var en anmärkning mot er partiska utredningsmetodik. Herr Gustafson har räknat upp alla de miljösynpunkter som trafikutskottet tagit del av och alla synpunkter på hur man skall skapa ökad regional balans, och det är ju vackert av trafikutskottet att ha gjort det — mycket generöst. Men var finns nu den styrande planering som skall skapa den regionala balans som finns i herr Gustafsons önsketänkande? Finns den styrande planering som här efterfrågas hos de kommunalförbund som slåss om vilken del av Skåne som skall få största delen av expansionen? Är det Malmöregionens mäktiga politiker som skall i nåder garantera Kristianstadsregionen en del av expansionen, eller hur har herr Gustafson tänkt? Eller skall den ideala balanssituationen åstadkommas genom den kvalificerande styrningsplanering som civilministern i våras förkastade och förklarade att det inte finns anledning att införa? Nej, den styrning som skall åstadkomma de av herr Gustafson önskade ideala effekterna finns bara i herr Gustafsons fantasi, och där kommer den att förbli i detta samhälle. Vi skall inte hindra människor som vill utöva rörligt friluftsliv — för övrigt en verksamhetsform som expanderar mycket mer än det fasta friluftslivet — från att resa ut och göra det? Vad vi skall hindra är effekterna av att tyska och danska konsortier i dag vill köpa upp svensk fritidsmark och hindra inte bara svenskarna utan också danska arbetare och småfolk från att utnyttja dessa fritidsmarker. De som vill köpa upp marken är nämligen människor som har visat sig hysa mycket liten förståelse för den svenska allemansrätten och den tradition och den lag och rätt som den bygger på. Dessa människor hoppas på bilbron. Och vad mera är: både herr Gustafson och dessa spekulanter hoppas ju på och har som grund för sina bedömningar av den framtida trafikutvecklingen just veckoslutstrafiken från Danmark till Skåne. Det är ju den stora och tunga faktorn i trafikprognoserna. Är det denna veckoslutstrafik som skall utgöra motivet för att bygga bron? Är det förhoppningen om tyska och danska villaägares uppköp av de svenska fritidsmarkerna som skall utgöra motivet för bron? Då må jag säga att det är ett märkligt motiv.

Herr talman! Utskottets ordförande har protesterat mot att jag har kallat utskottsmajoritetens förslag för en inblankofullmakt. Han säger att utskottet förordar ju att det skall bli så och så. Det är just i detta, herr talman, som fullmakten ligger. Utskottet kräver ingenting utan nöjer sig med att förutsätta. Det är verkligen ingen garanti. Skilnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna från centerpartiet är att vi kräver att få se planeringen utförd. Vi vill veta konsekvenserna, och vi vill framför allt veta vilka styrmedel som skall användas för att få till stånd en decentraliserad planering av Skåne. Jag vill gärna höra av utskottets ordförande vilka styrmedel det är som man i dag skall använda för att nå detta resultat. Utskottets ordförande säger också att motorvägsbron är planerad och tänkt för moderna kollektiva transporter. Då vill jag shänvisa till s. 80 i propositionen, där departementschefen har sagt att expertgrupperna har funnit att ett bussalternativ med reserverade körfält är den klart bästa lösningen vid de trafikmängder som kan förutses fram till omkring år 2 000. Utskottets ordförande är i dag ovanligt blygsam och lätt att tillfredsställa när det gäller kravet på moderna kollektiva transporter.

Herr talman! Det som min värderade vän herr Dahlgren inte har observerat är att utskottsmajoriteten i sin skrivning har sagt att de förändringar som kan inträffa på energiförsörjningens område kan motivera en omprövning av formerna för kollektivtrafiken på bron. Utskottet anser att en sådan omprövning i så fall bör ske skyndsamt och att man då bör undersöka möjligheterna att använda de moderna kollektivtrafikmedlen. Här är det en väsentlig skillnad. I stället för sex filer för biltrafik ser vi framför oss, om energikrisen motiverar detta, en bro med fyra filer för biltrafik — två i vardera riktningen — och två filer för kollektiv trafik. Herr Svensson i Malmö hade invändningar att göra mot utskottets sätt att behandla denna fråga. Jag måste beklaga att det inte är utskottsledamoten herr Magnusson i Kristinehamn som företräder vpk här, för han hade kunnat ge upplysningar. Vi har varit angelägna inom utskottet att ta hänsyn till alla de faktorer som finns i denna fråga. I vänsterpartiet kommunisternas motion fanns det omnämnt att man skulle kunna använda färjor — katamaraner i stället för mera konventionella färjor — och vi efterhörde från den kommunistiske representanten hur han närmare hade sett på detta, men vi kunde inte få något besked. Vi har också varit i kontakt med professor Lindahl, men hans förslag redovisades för ett par dagar sedan, långt efter det att utskottet hade slutfört behandlingen av ärendet. Sedan har vi den väldigt viktiga fråga som herr Dahlgren ställde: Vilka styrmedel skall vi ha för att undvika den hårda exploateringen av sydvästra Skåne? Jag tror nog att herr Dahlgren är överens med mig om att detta blir ett problem, även om det inte blir någon fast förbindelse över Öresund, därför att dessa koncentrationstendenser finns redan nu. Utskottet har hänvisat till att riksdagen får möjlighet att ta ställning till detta, när de samlade bedömningarna från riksplan och regionplaner föreläggs riksdagen. Vi har också sagt att det är viktigt att Kungl. Maj:t vidtar de åtgärder som behövs och om så befinnes nödvändigt förelägger riksdagen nya förslag. Jag tror sålunda att vi är överens om angelägenheten av att undgå denna koncentration, som är ett problem — det upprepar jag — vare sig vi har en fast förbindelse eller inte.
Herr talman! Professor Lindahls alternativ har faktiskt funnits med i pressdebatten i flera månader, och frågeställningen är mycket väl känd från andra länder. Vad jag har reagerat mot är att detta alternativ inte har tagits upp i någon av era officiella texter — icke i propositionen och icke under utredningsarbetet. Sedan kanske vi kan avföra den saken ur debatten. Jag återkommer helt kort till den fråga som jag ställde förut och som jag gärna vill ha ett svar på av trafikutskottets ordförande. När man granskar prognosernas underlag, visar det sig att huvudmotivet för en bilbro Malmö—Köpenhamn är den förväntade och påstådda stora veckoslutstrafik som danskar med villor i Sverige skall ge upphov till.

Herr talman! Utskottets ordförande har när det gäller kollektivtrafiken hänvisat mig till trafikutskottets betänkande. Ja visst, det är ju detta som är utskottsmajoritetens dilemma att man har varit tvingad att punkt för punkt godta propositionen, om överenskommelsen skall gälla. Därför har man inte heller här kunnat kräva någonting, utan även här säger utskottet att det förutsätter att så och så skall ske. Även detta är en fullmakt till regeringen. Jag kan heller inte se någonstans att det i utskottsbetänkandet talas om en fyrafilsväg i stället för en sexfilsväg. Beträffande planeringen skulle jag vilja ställa en fråga till utskottets ordförande: Om den fasta förbindelsen kommer till, anser herr Gustafson att behovet av styrmedel då är större än i nuläget?

Herr talman! Herr Mellqvist har undrat och frågat om de väljare jag företräder nere i Fyrstadskretsen bara är de billösa. Jag vet inte det. Men om det nu skulle vara så, tycker jag att det inte vore någonting som herr Mellqvist skulle kritisera mig för. Jag tycker att varje socialist skulle betrakta det som ett hedersuppdrag att företräda dem som är de mest diskriminerade och som alltid lämnas åsido i all planering som styrs av bilsamhällets tänkande. Och jag skulle ha uppskattat om en gammal arbetarrörelseförkämpe och därtill gammal järnvägsman som herr Mellqvist hade stått på samma sida som jag när det gällde att företräda de billösas intressen. Mycket hade nog kunnat se bättre ut i det här samhället om så hade varit fallet. Broanhängarna talar alltid om att det är viktigt att utveckla internationella förbindelser, och det har kritikerna av bilbron aldrig bestridit. Vad vi bestrider är att internationalismen och kontakten folken emellan skulle kunna byggas upp och inriktas huvudsakligen med ledning av en av privatbilismen bedriven lokal trafik mellan Malmö och Köpenhamn. Det internationella varuutbytet och de internationella kontakterna gagnas bäst av billiga järnvägsfrakter och billiga järnvägsresor. Vi vet ju ändå alla att det kommer en icke alltför avlägsen framtid där bilen blir mycket dyr och där kanske antalet billösa bland de lågavlönade här i landet blir betydligt större än vad det är nu. Slutligen vill jag fråga herr Mellqvist beträffande allt detta önsketänkande — liksom hos herr Gustafson i Göteborg — om planering: Var finns den kvalificerade statliga planering som skall kunna samordna och styra de kommunala insatserna i Skåne så att miljöskydd och regional balans uppnås? Det skall ju inte bli någon sådan kvalificerad statlig planering — det sade civilministern i våras. Var skall den komma ifrån? Detta är ett stort problem för alla dem som försöker samordna den skånska kommunala planeringen till någon form av enhetlig målsättning, som skall skapa större balans.

Herr talman! Utskottets vice ordförande herr Mellqvist talade om ”de samverkande partierna”. Jag måste då göra vice ordföranden uppmärksam på att till trafikutskottets betänkande har fogats två reservationer — en av centerpartiet och en av vänsterpartiet kommunisterna. När herr Mellqvist tar upp frågan om Nordiska rådet vill jag gärna deklarera att Nordiska rådet kan aldrig vara ett överstatligt organ — dess beslut är rådgivande, ingenting annat. Som jag har fattat Nordiska rådets förslag och rekommendationer har de uteslutande varit uttryck för en stark önskan om fasta förbindelser med Danmark. Det har framförts olika förslag och olika rekommendationer från Nordiska rådet. När man sedan kom fram till det slutliga ställningstagandet deltog inte centerpartiets representanter. Herr Mellqvist tycker att detta är illa av Nordiska rådets vice ordförande Johannes Antonsson. Han kan säkerligen tala för sig själv i detta sammanhang. Jag vill bara säga att socialdemokraterna är väl ändock inte de som skall anklaga centerpartiet för att sätta sig över eller gå emot Nordiska rådets rekommendationer. Det är ju endast kort tid sedan t.o.m. den svenska regeringen med statsrådet Lidbom som talesman fann sig föranlåten att gå före Nordiska rådet när det gällde äktenskapslagarna. Och herr Mellqvist upplevde säkerligen hur den saken upptogs i Nordiska rådet.